Det låter sig naturligtvis göras. Då är det inte planering i vanlig mening som vi diskuterar, om vi nu tar fasta på fru Sigurdsens uttryckssätt, utan då är det fråga om en kontakt: Var finns behoven? Då kan en läkare t.ex. i Karlstad få veta att vi har de största behoven i Torsby, i Sysslebäck eller i Filipstad. Men det är en redan offentliganställd läkare det handlar om. Och frågan är då om han, för att få lov att arbeta på sin fritid, skall tvingas åka i väg 10, 20 mil eller ännu längre sträckor för att fritidsarbeta. Det är sådana avstånd som är aktuella i de län och de landsdelar där det föreligger sådan läkarbrist att man kan tala i de termer som fru Sigurdsen har gjort tidigare, dvs. om att inte kunna öppna vårdcentraler. Är det fru Sigurdsens mening att man skall säga till denne offentliganställde läkare: O.K. Du får lov att vara fritidspraktiker, men då måste du åka i väg dit eller dit och sätta upp din fritidspraktik. Det blir långa restider. Eller är det någon annan modell statsrådet har tänkt sig? När det gäller Norge talar jag fortfarande om bakgrunden. Där hade man en svår läkarbrist, och man införde då en form av avtal. Det är det som man nu har byggt på ytterligare, dvs. man har reglerat ersättningsfrågorna. Den norska regeringen får själv svara för huruvida detta är någonting som kan jämföras med de idéer som kom till uttryck från socialdemokratiskt håll i den omfattande hälsooch sjukvårdsutredningen, HSU. För min del vill jag bara konstatera att Norge har haft och har sina problem, medan de problem vi diskuterar här i Sveriges riksdag gäller Sverige. Jag konstaterar att man icke löser de problem som fru Sigurdsen åberopar genom att gå in och sätta upp hinder för offentliganställda läkare att utöva sitt yrke på fritiden. När det gäller pizzerian var detta ett näpet inslag i intervjun. Eftersom inslaget fanns där, utgick jag från att fru Sigurdsen använde det som ett argument, eller åtminstone som en jämförelse. Sedan till fru Håvik. Jag utgår från att jag hörde rätt och att fru Håvik sade att vården i USA var alldeles utmärkt. Hörde jag fel ber jag om ursäkt, och då skall jag ta emot en korrigering. Men är det riktigt att fru Håvik har sagt detta är det ett beröm åt den privata sjukvården i USA. Det är ett strålande beröm, och det är verkligen värt att notera i Sverige, i den debatt vi nu för och som vi kanske får uppleva betydligt mer av. Det vore ganska naturligt att vi också i Sverige lät enskilda initiativ få komma till uttryck i mycket större omfattning på sjukvårdens område. Det är det naturliga sättet att bedriva verksamhet i Sverige — det offentliga är en onaturlig del.

Herr talman! Denna debatt har svällt ut på ett sätt som väl från början knappast var avsett och har blivit en allmän sjukvårdsdebatt, till följd av mycket engagerade anföranden från bl.a. Doris Håvik och Evert Svensson. Jag vill gärna säga — för att återvända något till den konstitutionella utgångspunkt som statsrådet Sigurdsen försökte återföra mig till — att jag inte är någon vän av ramlagstiftning. Jag anser att ramlagstiftning är mycket bekymmersam ur rättssäkerhetssynpunkt. — Det får vara nog sagt på den punkten för ögonblicket. Jag känner inget särskilt ansvar för hälsooch sjukvårdslagen i den mån den är så vid som den blivit genom att vara en ramlag. Vad jag tog fram i mitt första anförande var egentligen något om de ideella motiven bakom läkares extraarbete, eftersom dessa hela tiden kommer i bakgrunden på grund av den sifferekvilibristik man tillämpar på det här området. Jag tror att det är viktigt att slå fast vilka orsakerna är till att läkarna sysslar med läkarverksamhet på ”fritiden”. Självfallet behövs en viss planering. Vad jag har sagt är att all planering inte nödvändigtvis är förnuftig, och att det visar sig att mycket av planeringen slår fel, baseras på felaktiga premisser och leder till olyckliga resultat. Den planering man här framför allt arbetar med förefaller vara en planering för att begränsa sjukvårdsutbudet. Detta är något som jag har reagerat emot, eftersom jag inte kan låta bli att känna mig som företrädare för ett fritt yrke. Doris Håvik frågade ännu en gång, trots att jag tyckte att jag redan försökt besvara hennes fråga, vilka krav jag ställer på läkare som öppnar praktik av något slag — det må vara fritidspraktik eller annan praktik. Hennes fråga gällde min inställning till unga läkare kontra läkare med bred erfarenhet. Man kan inte begära att unga läkare skall ha en bred erfarenhet — det är en contradictio in adjecto. Jag har inte heller intrycket att det uteslutande eller ens främst är unga läkare som är fritidspraktiker. I varje fall de som jag känner till ligger mera på en nivå motsvarande biträdande överläkare, men kanhända finns det statistik som kan visa någonting annat. Vad som enligt min mening är väsentligt när det gäller läkare med privat mottagning, och som jag försökte peka på i min föregående replik, är att läkarens agerande skall ligga inom ramen för hans kompetens, dvs. att han skall ta hand om det han rimligtvis kan sköta själv och se till att det han inte rimligen kan sköta själv kommer i rätta händer. Generellare än så kan man enligt min uppfattning inte formulera sig på den här punkten. Statsrådet Sigurdsen nämnde, om jag inte missminner mig, någonting om att Norden hotas av läkaröverskott. Det gäller kanske alla nordiska länder, och det gäller i mycket hög grad Sverige. Jag skulle vilja avsluta mitt inlägg med att säga att frågan om hur man skall hantera problemet med det läkaröverskott som nu är ofrånkomligt i vårt land och som växer för varje dag är en av de mest svårlösta frågor som Sveriges riksdag kommer att få ta itu med. Frågan ligger redan i någon mån på riksdagens bord genom Lena Hjelm-Walléns proposition om nedläggning av läkarutbildningen i Malmö, men detta problem kommer att växa för varje år, eftersom utbildningskvar nen mal så förhållandevis långsamt att det som nu är ”i produktion” fortsätter att växa i tio år, oavsett vad vi gör. Jag tror alltså att detta, vid sidan av alla andra problem i fråga om läkarkåren, kommer att bli ett av de bekymmer vi får framöver. Jag minns att en förutvarande utbildningsminister, när man diskuterade den här frågan med honom, sade: Men Herre Gud, det finns ju bara en läkare på 50000 i Indonesien! Jag tror inte att man kan hantera problemet så lättvindigt.

Herr talman! Jo då, Göthe Knutson hörde alldeles rätt — jag sade att jag fick en alldeles utmärkt vård i USA. Men nog tycker jag att Göthe Knutson drar något förhastade slutsatser av vad jag sade. Tänk på att sjukvården på det här sjukhuset var mycket dyrbar! Jag tror att det var ett mycket lönsamt sjukhus, som gav stor vinst, och det betalades ut stora löner och det drog till sig experter som arbetade där. Sjukhuset var till för just de människor som hade råd att efterfråga denna alldeles utomordentligt excellenta typen av experter.. Men vad skedde samtidigt? Så långt tänkte inte Göthe Knutson. Det skedde kanske en utarmning på andra områden där människor inte hade möjligheter att söka dessa experter. Det är exakt det som kan ske även i Sverige. Gunnar Biörck i Värmdö sade att denna debatt har svällt ut och — jag får väl uppfatta det så — har kommit att omfatta många andra områden än vad som egentligen var avsett från interpellanternas sida. Debatten borde egentligen inte ha ägt rum alls, om jag får lov att säga min mening. Jag stod i denna talarstol strax före 12 på natten en av de sista dagarna före juluppehållet och konstaterade att det med anledning av proposition 66, vilken tidigare nämnts, hade kommit ett betänkande, nr 14, från socialförsäkringsutskottet. I detta betänkande konstaterade utskottet bara att man hade fått en redogörelse för det uppdrag som riksförsäkringsverket hade fått av statsrådet, att enligt riksdagens beslut se över vad som hade hänt på det här aktuella området. Där står det också att statsrådet har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag och planer på hur hon kommer att lösa den här frågan. Jag kanske kan dela Gunnar Biörcks uppfattning att — jag tror att det förhåller sig på detta sätt — den debatt som vi har fört i dag kunde vi egentligen föra när förslaget ligger på riksdagens bord inom en ganska snar framtid. Trots detta tycker jag att det var bra att debatten kom till stånd, inte minst för att vi på något sätt skall få bort de dimridåer, de rosafärgade kanter ni sätter på den privata vården, utan att tala om vad den innebär för människorna.
Herr talman! Fru Håvik bekräftar att jag hörde rätt: den vård hon fick i USA var alldeles utomordentlig. Egentligen fanns det inte anledning att ifrågasätta detta. Fru Håvik undrade vad som hände på andra håll när hon fick den goda vården. Med dessa frågor antyder hon möjligen att det inte skulle vara väl beställt med sjukvården i USA. I så fall gör fru Håvik en ganska grov generalisering i fel riktning. Om det skulle finnas ett sådant elände när det gäller sjukvården i USA, som tonen och antydningarna ger vid handen, så ge exempel på det! Jag tycker att det vore bra att i så fall diskutera detta. Det är klart att ingenting är fullkomligt, inte ens den amerikanska sjukvården, trots att den i så stor utsträckning är enskilt driven. När fru Håvik gör den här jämförelsen antyder hon att det förekommer väntetider när det gäller att få vård. Är det inte bekant att det är mycket långa väntetider också i Sverige, fru Håvik? Många människor, kanske bortåt en fjärdedel av vårt lands befolkning, har fått uppleva just långa väntetider, inte minst när det gällt att söka specialister inom sjukvården. Så förhåller det sig i dag, trots all denna fantastiska planering som socialdemokraterna vill ha mer av.

Sedan ändrade sig fru Håvik och konstaterade att det ändå var bra att vi fick debattera, och det för att ta bort vad hon ansåg vara någon form av dimridåer och rosenkantat skimmer. Ja, det återstår för fru Håvik att göra det i så fall. Vi konstaterar att den mycket begränsade privata sjukvården i vårt land icke har givit anledning till klagomål, åtminstone inte — relativt sett —-i någon större omfattning jämfört med den offentliga sjukvården. Det finns en mängd exempel att anföra när det gäller den utomordentliga och billiga vård som kan ges inom den privata sektorn. På Ersta sjukhem har man t.ex. gjort jämförelser när det gäller kostnaderna på deras kirurgavdelning. Kostnaderna där ligger betydligt lägre än på med den offentliga vårdens kirurgavdelningar. Vården på Ersta är som bekant mycket eftersökt. Jag kan ge flera exempel på hur det har varit när man har flyttat över t.ex. röntgenavdelningar. Det gäller exempelvis läkarhuset i Karlstad. Röntgenutrustning har därifrån flyttats över till landstingets vårdcentral Gripen. Man kan se hur mycket dyrare det då blev.
Herr talman! Mycket kan sägas om Göthe Knutson, men jag skall begränsa mig till att nämna en sak: Han är inte speciellt bra på att lyssna. När det gäller vården i Amerika vill jag påpeka att den är mycket ojämnt fördelad. Jag trodde att också Göthe Knutson kände till det. Det finns stora grupper människor som har starkt begränsade möjligheter att över huvud taget få erforderlig vård. Är det så att Göthe Knutson inte känner till det, finns det möjligheter att studera den frågan också. Det är alldeles uppenbart att de vårdmöjligheterna inte kan jämföras med de som finns på det sjukhus som jag fördes till. Göthe Knutson säger att jag inte behövde vänta speciellt länge. Men det tycker jag nog att jag fick göra. Jag hade också kunnat få vänta betydligt längre, om vi inte hade klarat ut vem som skulle betala vården. Det finns nog många som fått vänta länge av det skälet. Om man inte har råd att låta operera sig på Sofiahemmet, får man kanske vänta väldigt länge på doktorn på det statliga sjukhuset. Han kanske anslår en stor del av sin intensiva arbetstid den vård som många patienter inte har råd att betala. Jag har ingalunda sagt att det är fel med privatpraktik. Vi har goda privatläkare. Men jag delar Gertrud Sigurdsens uppfattning, att vi måste räkna med våra resurser i planeringen. Kom ihåg en sak: läkarna betalas till ungefär 75 Zo med skattemedel, som betalas även av de medborgare som har svårt att få tag i läkare därför att inga läkare önskar etablera sig på deras ort, vare sig som fritidspraktiker eller som privatpraktiker. Det är alldeles uppenbart att man tar upp en debatt när man själv vill. Men man får finna sig i — det gäller närmast Gunnar Biörck i Värmdö — att en interpellationsdebatt kan breda ut sig och omfatta fler områden, men ändå inom ramen för det aktuella ämnet, än vad interpellanterna egentligen avsett. Om jag har gjort mig skyldig till det ber jag om ursäkt för det, men jag är ändå väldigt glad över att jag beretts tillfälle att delta i den här debatten. Det har emellertid förekommit en del omtuggningar. Det är väldigt mycket som inte har kunnat klaras ut här. Det gäller planeringen. I det sammanhanget vill jag ge Rune Gustavsson en eloge. Han framhöll hur viktigt det är att vi har en planerad sjukvård.
Herr talman! Avslutningsvis vänder jag mig till fru Håvik. Hon antyder att jag skulle ha ett hörselhandikapp. Kanske skulle jag t.o.m. lida av en sjukdom som påverkar min hörsel. Jag hoppas att så icke är fallet, för då får jag bereda mig på en lång väntan på en specialist — om jag nu skulle vända mig till den offentliga vården. När det gäller att läsa innantill så har väl jag samma förmåga som svenska folket i övrigt. Jag kan konstatera att det finns en rikhaltig information om sjukvården i USA. Det räcker ett gott stycke, om man vill få en bild av läget i det avseendet. Har man dessutom haft tillfälle att se något på ort och ställe, är det så mycket bättre, och den bild jag har fått är faktiskt rosenkantad.

Herr talman! Jag har inte tänkt lägga mig i den här debatten och jag skall inte göra det särskilt mycket heller. Debatten har i vissa delar varit ett skolexempel på hur vi politiker i talarstolen kan använda alla medel för att lägga påståenden i varandras mun — påståenden som den som tillvitas dem kanske faktiskt inte har gjort. Det är en taktik som de moderata herrarna ibland har använt som de förmodligen lärt sig av landets statsminister — han brukar vara mästerlig på det.

Borde vi inte i patienternas intresse ta upp en debatt om den saken också, för att patienterna skall få en god vård? Den debatten trodde jag skulle komma, och jag är mycket ledsen över att den inte kom. Om man är mycket trött som läkare kanske man inte ger den vård som man borde ge. Det handlar om fritidspraktikerna. Jag har med glädje hört att Gertrud Sigurdsen inte tänkter förbjuda dem — det vore en olycka. Självfallet skall vi ha sådana, men vi måste också fundera över hur lång tid en läkare först ägnar åt sjukhusarbete och sedan åt kvällsarbete och om läkaren skall ersättas för detta med allmänna medel på samma sätt som för annan vård — för patienterna tycker jag att det inte skall vara någon skillnad i form av ekonomisk ersättning. Jag hade hoppats att det skulle komma fram någon uppgift om när Gertrud Sigurdsen kommer med ett förslag beträffande större möjligheter för privatpraktiserande läkare, sådana som helt och fullt har egen privatpraktik, att etablera sig. Vi utarbetade ett sådant förslag i departementet på min tid, men jag har ännu inte sett något resultat av det. Jag skall be att få återkomma med en fråga om detta.

Herr talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att besvara följande interpellationer: dels interpellationerna 1983 84:86 av Gunnar Biörck i Värmdö om brottsförebyggande rådets verksamhet. Jag har kommit överens med interpellanterna om att interpellationerna skall besvaras fredagen den 10 februari 1984. Anledningen till dröjsmålet är att Rune Gustavsson och Gunnar Biörck är förhindrade att närvara den dag, den 6 februari, då jag avsett att besvara interpellationerna, av vilka interpellationerna 80 och 84 kommer att besvaras i ett sammanhang.

Vad som skyddas genom bestämmelsen är intrång i förtroliga meddelanden. Skyddet innebär att en representant för det allmänna inte i hemlighet får avlyssna eller spela in ett telefonsamtal mellan andra personer utan stöd av lag. Bestämmelsen hindrar emellertid inte att den som själv deltar i samtalet spelar in eller på annat sätt dokumenterar vad som sägs. En annan sak är om en tjänsteman hos en myndighet bör göra sådana inspelningar utan att samtalsparten känner till detta. Enligt min mening bör sådant förekomma bara om alldeles särskilda skäl föreligger.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Min fråga är föranledd av vad som nyligen förekommit hos polisen i Stockholm i ett uppmärksammat brottmål. En enskild person ringde på polismyndighetens telefon till en advokat — som dock inte här hade ställning som försvarare. Telefonsamtalet upptogs på band hos polisen efter beslut av åklagare. Domstols beslut förelåg inte. Advokaten var helt ovetande om att samtalet spelades in. Upptagningen av samtalet användes därefter emot advokaten i ett annat sammanhang. Inspelningen återgavs senare i såväl radio som tidningarna. Det har yppats olika mening om huruvida förfarandet är förenligt med grundlagsstadgandet i 2 kap. 6§ regeringsformen. Jag avser då hemlig bandupptagning av samtal, där den ena parten är en offentlig tjänsteman. Det är självfallet av utomordentligt intresse att få helt klarlagt vad som är gällande rätt inom detta integritetskänsliga område — det är själva syftet med min fråga. Löper den enskilde med andra ord risk att vad han säger i telefon direkt till en tjänsteman vid någon myndighet kan bli upptaget på band, för att kanske användas mot honom som bevis i något senare sammanhang, utan att han har den minsta aning om bandupptagningen, eller hindrar regeringsformen ett sådant förfarande? En helt annan men nog så viktig fråga är om tillvägagångssättet i det aktuella fallet — där det ju var en enskild person som ringde på polisens tjänstetelefon — är förenligt med anständig etik eller inte. Tiden är för kort för att med justitieministern föra en meningsfull diskussion om den närmare tolkningen av grundlagsstadgandet. Jag beklagar helt kort att statsrådet Wickbom inte anser att grundlagsstadgandet skyddar denna typ av samtal. Jag vill däremot gärna ställa frågan om det är ägnat att främja öppna, nära och förtroendefulla relationer mellan enskilda och myndigheter att den enskilde löper risk att få sitt telefonsamtal med en myndighet t.o.m. återgivet i Sveriges radio. Är bandinspelning i smyg verkligen en riktig metod om man vill förbättra klimatet i Sverige? Frågan är av fundamental betydelse för en rättsstat. Myndigheter med hemliga bandspelare — är det verkligen så vi vill ha vårt samhälle? Skulle inte justitieministern kunna ställa i utsikt en snabb utredning av frågan med förslag till förtroendeskapande åtgärder mellan oss medborgare och våra offentliga organ? I annat fall har jag ingen annan möjlighet än att motionsvägen bringa frågan under konstitutionsutskottets bedömning.

Herr talman! Vad som är förbjudet är att lyssna av ett samtal mellan två eller flera personer utan att de som för samtalet vet om det. För sådan avlyssning krävs tillstånd av domstol. Att en samtalspartner själv, eller någon annan för dennes räkning, lyssnar av samtalet är inte förbjudet. Den här avgränsningen av det tillåtna och det otillåtna området skedde mycket medvetet av lagstiftaren efter viss diskussion om hur gränsdragningen skulle göras. En annan sak är att det naturligtvis är mycket tvivelaktigt om ett sådant här förfarande skall användas i t.ex. polisens tjänsteutövning. Jag menar att det skall användas endast om alldeles särskilda skäl föreligger. Om sådana skäl har förelegat i något enskild fall skall inte jag göra någon bedömning av här i kammaren. Beträffande frågan om huruvida de här företeelserna bör regleras närmare, eller vara reglerade på något annat sätt än i dag, tar jag lämpligen ställning till när tvångsmedelskommittén, som just nu arbetar med denna fråga, har lämnat sitt betänkande, vilket beräknas ske till våren.

Herr talman! Jag kan förstå den ståndpunkt som statsrådet Wickbom kom till beträffande grundlagens tillämpningsområde, och jag avstod också från att rikta någon kritik mot hans bedömning. Men vi kan väl vara överens om att vi inte vill ha det så här i vårt samhälle — med myndigheter utrustade med hemliga bandspelare. Det var därför jag ställde frågan om man från justitieministerns sida kunde påräkna ett förslag som snabbt skulle kunna leda till förtroendeskapade åtgärder. Jag kan också förstå hänvisningen till kommittén. Men skall man avvakta det förslaget får jag nog vänta länge innan denna — tycker jag — fundamentala fråga blir närmare klarlagd.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag är beredd att göra ett klarläggande uttalande eller på annat sätt medverka till att gällande lagstiftning för gatumusik kan tillämpas av polisen. Den 5 december 1983 besvarade jag här i kammaren en interpellation av Alf Wennerfors om gatumusiken. Som jag då redogjorde för har genom ändringar i lagstiftningen, som trädde i kraft den 1 januari 1983, lättnader genomförts när det gäller kravet på tillstånd till gatumusik. Sådan musik kan sålunda framföras utan tillstånd om den med hänsyn till det väntade deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för trafikeller allmän ordning. Jag framhöll också att den nya lagstiftningen hade vållat praktiska olägenheter i initialskedet. I all synnerhet gäller detta i Gamla stan i Stockholm. Att störande och högljudd gatumusik särskilt under sommaren 1983 förorsakat mycket stora olägenheter för dem som bor och arbetar inom den stadsdelen är allmänt omvittnat. Olägenheter har också uppstått för den allmänhet som i övrigt vistas i Gamla stan. Dessa förhållanden diskuterades också här i kammaren i december 1983. Jag pekade då på det utredningsarbete som pågick och på en pågående undersökning av justitieombudsmannen och gav för egen del uttryck för uppfattningen att förutsättningar i vart fall inte fanns att ändra lagstiftningen på nytt före sommaren 1984. Det är emellertid, herr talman, min bestämda uppfattning att störningar av det slag som förekom i Gamla stan under förra sommaren inte kan godtas. Med hänsyn till de speciella förhållandena inom den stadsdelen — de trånga gränderna, husens byggnadsmässiga struktur och den extrema ljudkänsligheten — måste som jag ser det mera högljudd eller ihållande gatumusik praktiskt taget alltid anses vålla sådana störningar att tillståndsplikt föreligger. Detta gäller naturligtvis särskilt om förstärkare används och om musiken pågår sent på kvällen. Man måste ha förståelse för de svårigheter som polisen kan möta vid övervakningen av gatumusiken i Gamla stan, detta inte minst med tanke på att gällande bestämmelser utan tvivel är svåra att tillämpa. När jag med anledning av Alf Wennerfors fråga har diskuterat saken med polismyndigheten i Stockholm har man emellertid lovat att inför den kommande våren och sommaren försöka skärpa insatserna mot störande gatumusik inom stadsdelen. Jag hoppas att förhållandena härigenom kan komma att förbättras. Om det emellertid visar sig att olägenheterna inte kan bemästras med tillämpning av den nuvarande lagstiftningen är jag beredd att ta upp frågan om en lagändring.
Herr talman! Först och främst vill jag tacka för svaret. Sedan vill jag bara säga — för att det inte skall råda missförstånd — att det förhållandet att jag nu återkommer i ärendet inte beror på att jag är någon slags förbudsivrare, som någon kollega i kammaren sade vid debatten den 5 december. Jag är inte heller, som någon annan kollega — jag skall inte nämna vem — sade i debatten, någon glädjedödare. Det är här fråga om något mycket allvarligt, nämligen att människor störs så pass att de tycker att det är besvärligt att arbeta eller att det är svårt att få tillräcklig vila när gatumusik utövas som ger upphov till buller, falska toner eller missljud i övrigt. Jag har verkligen fått ett svar som ger uttryck för att detta inte kan accepteras, men eftersom vi vid interpellationsdebatten i december inte kom någon vart tyckte jag att det var viktigt att ställa en förnyad fråga för att höra om det inte skulle gå att göra ett sådant uttalande att polismyndigheten kunde tillämpa den lagstiftning som vi har. Efteråt blev jag också litet fundersam över att justitieministern i den debatten sade att det kunde vara svårt för myndigheterna att redan första sommaren tillämpa lagstiftningen på ett fast, ändamålsenligt och invändningsfritt sätt. Mera efteråt än under själva debatten tänkte jag att det kanske inte är en tillräckligt hög ambition för oss som lagstiftare; vi skall väl ändå se till att den lagstiftning vi fattar beslut om tillämpas så snart som möjligt! Hur är då svaret utformat? Jag vill genast säga att det här uttalandet verkligen är kraftfullt. Det bör vara vägledande, och det tycker jag är alldeles utmärkt. Jag vill också säga att det är positivt att justitieministern här nämner att han varit i kontakt med polismyndigheten här i Stockholm för att diskutera saken. Jag tycker det är mycket positivt att polismyndigheten t.o.m. lovar att man skall skärpa insatserna. Dessutom är det positivt att justitieministern, om det trots detta skulle visa sig uppstå olägenheter, är beredd att ta upp frågan om en lagändring. Jag tackar än en gång för det positiva svaret. Självfallet kommer jag ändå att följa ärendet och se hur det följs upp.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig dels vilka åtgärder som kan vidtas för att beivra och förhindra illegal telefonavlyssning, dels om förändringar av lagstiftning eller domstolspraxis i fråga om telefonavlyssning är påkallade i syfte att begränsa användningen av telefonavlyssning i brottsbekämpande och brottsförebyggande syfte. Enligt regeringsformen är medborgarna skyddade mot hemlig avlyssning från det allmännas sida. Det skyddet bryts emellertid igenom av de lagbestämmelser som finns om telefonavlyssning i brottsbekämpande syfte. Bestämmelserna finns i rättegångsbalken och i ytterligare ett par lagar. I brottsbalken finns bestämmelser om straff för olovlig avlyssning. Lagstiftningen om telefonavlyssning ses f.n. över av tvångsmedelskommittén som beräknas lämna sitt slutbetänkande senare i vår. Innan det betänkandet har avlämnats och remissbehandlats är jag inte beredd att ta ställning till hur lagstiftningen på området slutligt bör utformas. Avsikten är att i det sammanhanget även ta ställning till de förslag i ämnet som har lagts fram av narkotikakommissionen . När det gäller Björn Molins fråga angående illegal telefonavlyssning utgår jag från att hans avsikt inte är att antyda att sådan skulle förekomma från myndigheternas sida, vilket ju i så fall skulle innebära brottslig verksamhet. Det är av naturliga skäl svårt att ha någon grundad uppfattning om i vad mån sådana brott begås av enskilda. Rent praktiskt är det emellertid inte så lätt att genomföra en telefonavlyssning, något som talar för att brott av detta slag i vart fall är ovanliga. I den mån misstanke skulle uppkomma om olovlig avlyssning är det naturligtvis en uppgift för polis och åklagare att göra brottsutredning i vanlig ordning. En mera utförlig redovisning av de fall då telefonavlyssning används vid brottsutredningar skulle kanske kunna bidra till att undanröja de missuppfattningar bland allmänheten som ibland förekommer på detta område. Justitiedepartementet har inlett överläggningar i denna fråga med rikspolisstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Det här är en viktig problematik, som berör människors integritet, som handlar om utrymmet för en privat sfär, om möjligheterna att fly undan Storebror. Samhället har i dag med teknikens hjälp fått ökade möjligheter att övervaka och kontrollera enskilda människor. Jag tänker förutom på telefonavlyssning på t.ex. dolda mikrofoner, s.k. buggning, TV övervakning av offentliga platser och brevcensur. Låt mig i det sammanhanget notera att justitieministern säger att det rent praktiskt inte är så lätt att genomföra en telefonavlyssning och att han av det skälet tror att illegal telefonavlyssning inte är så vanligt. Det är en näpen tanke, om jag får uttrycka mig på det viset. Dess värre är det emellertid i praktiken ganska lätt att genomföra telefonavlyssning. Jag tänker då inte på dolda små buggar, som man monterar in i telefonapparaterna, utan jag tänker på tjuvkopplingar av olika slag. Därför är det naturligtvis viktigt att man har klart för sig att telefonavlyssning inte alls är så svårt som man ibland föreställer sig. Det fick vi också ett rätt komiskt exempel på förra året. Telefonavlyssningsproblematiken har alltsedan riksdagsbehandlingen 1976 varit föremål för diskussion. Tvångsmedelskommittén arbetar nu med denna fråga. Men vid många tillfällen sedan dess har det kommit fram uppgifter om telefonavlyssning — hur den nu skall definieras — där nuvarande lagregler svårligen kan åberopas till stöd för avlyssning. Detta har av naturliga skäl väckt undran, och det är mot denna bakgrund som jag har ställt frågan om man har någon uppfattning om i hur hög grad illegal telefonavlyssning — definierad på detta sätt — förekommer. En av mina utgångspunkter är de uppgifter som många advokater har lämnat om att de har misstänkt att deras telefonsamtal med klienter avlyssnats. De har därför fullt förståeligt avstått från att per telefon ta kontakt med sina klienter. Jag tycker att rikspolisstyrelsens skrivelse till Advokatsamfundet på detta område är ganska intetsägande. Mot denna bakgrund var det en rätt svårfångad debatt som justitieministern förde med Allan Ekström nyss. Men jag skall inte gå in på den. När det gäller den legala telefonavlyssningen framgår det av den redogörelse som lämnades till riksdagen för några dagar sedan att det har skett en påtaglig ökning av antalet avlyssningsfall. Under 1980-talet har antalet domstolsbeslut om avlyssning i samband med grova narkotikabrott fördubblats. Nu har dessutom narkotikakommissionen föreslagit en utvidgad användning av telefonavlyssning. Kommissionen vill att telefonavlyssning skall kunna ske även vid försök och förberedelse till grova narkotikabrott, att avlyssning skall få ske även om misstanken inte kan knytas till viss person och - vilket är det allvarligaste — att polisen skall få använda s.k. överskottsinformation. Det sistnämnda innebär att sådant som man får reda på vid dessa inspelningar och som skall användas i spaningssyfte också skall kunna användas i andra sammanhang och åberopas i rättegångar om andra brott. Kommissionen är också positiv till användande av dolda mikrofoner. Detta, herr talman, är en allvarlig problematik, som vi måste kunna diskutera nu och som vi inte bara får skjuta undan med hänvisning till tvångsmedelskommittén.
Herr talman! Jag trodde att jag hade klargjort på ett tydligt sätt var gränsen går mellan tillåtet och otillåtet i detta sammanhang. Björn Molin frågar mig nu i vilken utsträckning — med hans terminologi — tillåten eller otillåten telefonavlyssning förekommer. Då påstår jag att myndigheterna inte begår några brott mot denna lagstiftning. Men inom det område där det är tillåtet att lyssna på telefonsamtal — alltså när man själv har ringt upp eller talar i andra änden av tråden eller har en överenskommelse med samtalspartnern om att göra en upptagning — utgår jag från att ett sådant förfarande är utomordentligt ovanligt. Det används bara om alldeles särskilda skäl talar för det.

Herr talman! I det fall som berördes av Allan Ekström var läget detta att en åklagare hade uppdragit åt polisen att avlyssna en advokats telefon för att ta reda på vad som sades i ett samtal mellan advokaten och en f. d. klient, som hade kontakter med ett vittne i ett ärende som rörde en annan klient. Nu säger justitieministern att detta inte var telefonavlyssning i vanlig mening. Då säger vi det. Men man har ändå anledning att fråga: Hur effektivt är skyddet mot telefonavlyssning, om polisen kan spela in ett telefonsamtal med en advokat, där advokaten inte känner till att samtalet spelas in och där advokaten inte är misstänkt för grova brott av det slag som är en förutsättning för telefonavlyssning? Man kan då förstå om det sprider sig en viss oro i advokatkåren när det gäller att använda telefonerna. Jag delar också Allan Ekströms uppfattning att det är märkligt att detta samtal — och då det faktiskt inte hävdades att advokaten hade begått något brott — sedan kunde spelas upp i Sveriges Radio i tisdags kväll. Låt mig emellertid ta upp också några andra frågor — vi har ju gott om tid. Jag vill fråga hur det förhåller sig med avlyssning i politiska syften. Vi vet att det har förekommit avlyssning under början av 1970-talet av vänsterextremistiska grupper som misstänktes för förberedelse till terroristverksamhet. Avlyssningen kan i de fallen ha varit befogad, och jag vill också gärna understryka att jag anser att det i vissa fall är befogat med telefonavlyssning då det gäller grovt narkotikabrott och då det gäller spioneri. Men det är ändå viktigt att veta — och det knyter an till den redogörelse som lämnades med anledning av tillämpningen av terroristlagen: Hur omfattande är den här formen av telefonavlyssning? Vem är det som bestämmer när sådan avlyssning skall ske? Vem sätter gränserna för den form av telefonavlyssning som har som motiv att avslöja exempelvis terroristverksamhet som är en fara för rikets säkerhet?
Herr talman! Jag vill erinra om vad jag sade till Allan Ekström, att när avgränsningen mellan det tillåtna och det otillåtna området i det här sammanhanget gjordes av riksdagen, diskuterades denna gränsdragningsfråga mycket noggrant. Den var bl.a. uppe till ganska skarp belysning i lagrådet, så lagstiftaren var mycket väl medveten om hur han avgränsade det som skulle vara tillåtet och det som inte skulle vara tillåtet. Detta hindrar emellertid inte att vi kan finna anledning att se över den här frågan när vi får tvångsmedelskommitténs betänkande.

Herr talman! Jag kan förstå vad som låg bakom justitieministerns svar här. Jag kan möjligen också förstå synpunkten att det finns ett behov av att undanröja missuppfattningar. Men att jag har frågat beror bl.a. på att det råder oklarhet om vem det är som i det fall jag berörde har att bestämma om telefonavlyssning. Är det rikspolisstyrelsen? Är det den militära underrättelseverksamheten? Eller är det regeringen? Jag ställer frågorna därför att det ju tycks förhålla sig så att parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen inte har fått någon information om hur ofta det förekommer telefonavlyssning som har i den här definierade meningen politiskt syfte. Det är väldigt betydelsefullt, för det sammanhänger ju med vem som kan få del av den information som avlyssningen leder fram till. Om det är regeringen som bestämmer om den här telefonavlyssningen och har möjlighet att begära kompletteringar för att se om man kan få ytterligare material genom telefonavlyssning, så är detta någonting väldigt betydelsefullt. Jag tror nämligen, herr talman, att i alla de här fallen — även när det gäller grovt narkotikabrott och spioneri eller liknande verksamhet som är en fara för landets säkerhet — måste man bygga höga stängsel kring ett sådant institut som telefonavlyssning. Därför måste jag säga att jag tycker att justitieministerns svar är en aning undvikande.
Herr talman! För att undanröja missförstånd vill jag göra klart att jag med mina generella uttalanden inte har gjort någon kommentar till ett enskilt fall. Det är jag förhindrad att göra. Det enskilda fall som Björn Molin talade om ligger f. ö. under utredning hos justitiekanslern. Vem som beslutar om telefonavlyssning är väl alldeles klart. Det är domstolen som beslutar om det. Den parlamentariska insyn som finns i den här verksamheten sker via rikspolisstyrelsens styrelse. Jag vill också kommentera Björn Molins uppgift att avlyssningen skulle ha ökat på ett markant sätt. Det är riktigt att en viss ökning skett, men jag vill påstå att det återspeglar den kraftiga satsning som på senare tid skett då det gäller framför allt den allvarliga narkotikabrottsligheten.
Herr talman! När det gäller omfattningen av telefonavlyssningen har jag hänvisat till den redogörelse vi fick för en vecka sedan och som visar, för att ta en jämförelsepunkt, att 1982 gavs det 313 tillstånd till telefonavlyssning för misstanke om grovt narkotikabrott. 1979 gavs det 147 tillstånd. Men då tillkommer att det finns ett antal fall som justitieministern inte definierar som telefonavlyssning, vilket fallet med advokaten som fick sitt samtal inspelat belyser. Detta tycker jag illustrerar att här finns en problematik som man har anledning att bekymra sig över. Vi har alla, herr justitieminister, anledning att bekymra oss för detta.

Herr talman! Med hänvisning till bl.a. ett möte mellan Nordiska rådets juridiska utskott och de nordiska justitieministrarna i Mariehamn den 15 november 1983 har Rune Gustavsson till statsrådet Lundkvist ställt två frågor som rör införande av rösträtt i riksdagsval för andra än svenska medborgare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Rune Gustavssons två frågor lyder: Anser statsrådet att införandet av rösträtt i parlamentsval är en isolerad svensk angelägenhet? Om så inte är fallet, vilka slutsatser har den svenska regeringen dragit av de besked som gavs från våra nordiska grannländers regeringar vid mötet mellan Nordiska rådets juridiska utskott och de nordiska justitieministrarna i Mariehamn? Jag vill börja med att summera nuvarande läge i rösträttsfrågan. Inget av de nordiska länderna tillåter i dag att andra än det egna landets medborgare röstar i parlamentsvalen. Däremot har medborgare i andra nordiska länder rösträtt vid kommunalvalen, om de uppfyller vissa krav på bosättning. I Sverige gäller detta som bekant också andra utlänningar. I början av år 1983 tillsatte den svenska regeringen en kommitté, 1983 års rösträttskommitté, för att utreda bl.a. om rösträtten för invandrare som inte är svenska medborgare kan utvidgas till riksdagsvalen. Enligt direktiven ingår det i kommitténs uppdrag att undersöka vilka överväganden i frågan som har gjorts och görs i de andra nordiska länderna. Kommittén väntas lägga fram ett betänkande i mars 1984. Vid Nordiska rådets session i februari 1983 förde den finländske statsministern Kalevi Sorsa fram tanken att man på nordiskt plan borde utreda möjligheterna att införa rösträtt för medborgare i andra nordiska länder också i parlamentsvalen. I Danmark, Island och Norge pågår f.n. inga aktiviteter på området. Frågan diskuterades vid ett nordiskt justitieministermöte i juni 1983. Man enades då om att avvakta resultatet av den svenska utredningen. I mitten av november 1983 hölls i Mariehamn ett möte mellan Nordiska rådets juridiska utskott och de nordiska justitieministrarna. En av de frågor som behandlades vid mötet var frågan om nordiska medborgares rösträtt vid parlamentsval. Vid mötet framhölls från dansk sida att systemet för grundlagsändringar i Danmark medförde att möjligheterna att åstadkomma erforderliga ändringar i grundlagen var ytterst små. Från norsk sida hänvisades till ett tidigare principuttalande av stortinget om att rösträtt till parlamentet skulle vara förbehållen norska medborgare. Med hänsyn till detta uttalande och med beaktande av systemet för ändring av den norska grundlagen ansåg man att möjligheterna att genomföra sådana ändringar i praktiken var små även i Norge. Om jag då övergår till att besvara Rune Gustavssons två frågor, vill jag till en början erinra om att det är varje stats suveräna rätt att bestämma vem som skall ha rösträtt i landet och att det alltså är den svenska riksdagen som beslutar i frågan om vi i Sverige skall införa rösträtt vid riksdagsvalen för andra än svenska medborgare. Jag vill emellertid stryka under att det inte minst i denna lagstiftningsfråga är av stort intresse att undersöka i vad mån det finns förutsättningar för att införa likartad nordisk lagstiftning. Som jag nyss nämnde enades de nordiska justitieministrarna vid sin diskussion av rösträttsfrågan i somras om att avvakta resultatet av den svenska rösträttskommitténs arbete. Vad som kom fram vid mötet i Mariehamn mellan Nordiska rådets juridiska utskott och de nordiska justitieministrarna föranleder inte någon annan ståndpunkt. Jag får alltså anledning att återkomma till frågan, när rösträttskommittén har avslutat sitt arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Interpellationen är inte av en slump ställd till den svenske samarbetsministern Svante Lundkvist. Det gäller ju en viktig nordisk samarbetsoch samordningsfråga. När jag nu har fått svaret av justitieministern, som hänvisar till att arbetet inom regeringen är så fördelat att det är han som skall lämna svaret på interpellationen, så måste jag säga att jag ändå är litet förvånad över att det inte är den nordiske samarbetsministern som svarar.

Bläcket har knappt hunnit torka på det brev som Svante Lundkvist skrivit till rådspresidiet i mitten av januari 1984 med besked i denna formella fråga innan han tillämpar en alldeles motsatt princip vid första bästa tillfälle. Min interpellation utgår från ett resonemang som fördes av invandrarminister Anita Gradin i en TT-intervju, publicerad i sin helhet i bl.a. Stockholms-Tidningen den 31 oktober 1983. Anita Gradin framhåller där att det kommit ett intressant förslag från den finländske statsministern Kalevi Sorsa vid rådssessionen 1983 om rösträtt och nordiskt medborgarskap. I sina huvuddrag är statsminister Sorsas idéer hämtade från den rösträtt i kommunalval som i dag finns för nordbor — och i en del länder rösträtt också för icke nordbor. Jag vill i egenskap av medlem i Nordiska rådets socialoch miljöutskott, där vi har behandlat just den här frågan om nordiskt medborgarskap, betona att vad som inom rådet åsatts epitetet ”nordiskt medborgarskap” i själva verket är någonting mycket mer omfattande än vad Anita Gradin låtit framskymta i sin beryktade TT-intervju. Med tre exempel vill jag illustrera vad som för mig är den konkreta och mycket praktiska innebörden i begreppet nordiskt medborgarskap. För det första skall det befintliga internordiska flyttningsbetyget tjäna medborgarnas och inte bara myndigheternas intressen. Det kan uppnås genom att man efter att ha avlämnat flyttningsbetyget vid framkomsten automatiskt erhåller nytt personnummer, skattsedel, försäkringsbesked etc. och slipper uppsöka resp. myndighet var för sig. För det andra borde nordiskt medborgarskap kunna medföra inrättandet av en gemensam databank för lediga platser i Norden. Naturligtvis förutsätter en sådan samnordisk databank att det finns nationella databaser — som i dag saknas i några av våra grannländer. För det tredje kunde det parlamentariska handlingsprogrammet Nordiskt medborgskap resultera i en nordisk anställningsförmånskonvention. Därmed skulle anställningstid, löneoch andra med tjänstgöringen förknippade förmåner få tillgodoräknas vid flyttning mellan länderna. Arbetsmarknadens parter berörs av en dylik konvention, eftersom avtalsreglerade förhållanden ingår. Av ca 50 praktiska förslag utgör rösträttsfrågan bara ert inslag i det parlamentariska handlingsprogrammet ”Nordiskt medborgarskap”. Justitieministern framhåller i sitt svar att införandet av rösträtt vid val till den svenska riksdagen är en sak som vår riksdag suveränt beslutar om. Formellt är det riktigt, men reellt är Sverige kanske inte lika obundet och suveränt som justitieministern låter framskymta. Ett exempel kan illustrera vad jag avser. Utflyttade finländare behåller som bekant sin rösträtt oavsett hur länge de bott utomlands. Enligt justitieministerns uppfattning skulle ett ensidigt svenskt införande av rösträtt i riksdagsval för nordbor kunna innebära att finländare som bott i Sverige tre år får rösträtt vid både Finlands och Sveriges riksdagsval. Denna form av dubbelröstning skulle innebära ett allvarligt avsteg från principen en man — en röst. Nu vet jag inte om justitieministern menar att rösträtten skulle vara kombinerad med valbarhet. Då skulle det bli ytterligare komplikationer, eftersom det krävs ett svenskt medborgarskap i många sammanhang. I Sverige kan ett grundlagsförslag underställas folkomröstning, om en tredjedel av riksdagens ledamöter fattar beslut om det. Folkomröstningen hålls samtidigt som kommande riksdagsval. Då frågar jag: Tror justitieminister Wickbom att ett förslag om rösträtt för nordbor i riksdagsval, utan krav på medborgarskap, skulle samla erforderlig majoritet bland befolkningen? Underlättas skapandet av denna majoritet om möjligheter till dubbelröstning föreligger? Visserligen medger justitieministern i sitt svar att det är angeläget med en likartad nordisk lagstiftning — men ändå. Jag tror vidare att man kan utgå från att rösträtt till det danska folketinget och det norska stortinget, inte minst av de skäl som justitieministern pekar på i sitt svar, kommer att vara förbehållen landets egna medborgare. Varför skall då Sverige på egen hand göra denna förändring i fråga om en nordisk medborgares rösträtt vid parlamentsval? Jag tror f. ö. inte heller att vi skulle få Finland med oss — det visar uttalanden som gjorts av finländska politiker utanför socialdemokratins led. Rösträtt för nordbor i parlamentsval efter tre års bosättning i ett grannland kan, om den skall införas — vilket jag inte i dag vill ta ställning till — bara ske genom en ömsesidig nordisk överenskommelse. Det är min uppfattning. Man kan bara ha rösträtt i ett land i taget. Det här visar prov på sammantaget tre socialdemokratiska olycksfall i arbetet: Invandrarminister Anita Gradin har givit en TT-intervju och åberopat Finlands statsminister i en fråga som har en delvis annan och i varje fall vidare innebörd än den hon angivit. Den svenske samarbetsministern Svante Lundkvist har praktiskt taget samtidigt, å ena sidan i skepnad av Nordiska ministerrådets ordförande, hävdat att frågor med en nordisk innebörd skall besvaras av samarbetsministern — dvs. av honom själv — för att å andra sidan snabbt gå ifrån denna ståndpunkt vid första bästa tillfälle. Justitieminister Wickboms svar ger faktiskt utrymme för att dubbelröstning kommer att kunna förekomma i Norden. Den socialdemokratiska regeringens handläggning av en nordisk fråga lämnar en hel del övrigt att önska. Det är sällan som tre olika statsråd är inblandade i en och samma fråga, men då detta nu är fallet tycker jag att det finns anledning att allvarligt fundera över om den svenske samarbetsministerns nordiska handlag har varit det bästa.

Herr talman! Det var mycket intressant att lyssna på justitieministerns svar, så mycket mer som jag själv sitter med i den rösträttskommitté som han åberopade. Statsrådet började med att erinra om varje stats suveränitet att bestämma om rösträtten i landet genom riksdagsbeslut. Jag tycker att det är en självklarhet. Egentligen brukar man i juridiken, herr justitieminister, inte särskilt understryka självklarheter. Men i dag finns det kanske vissa skäl. Sedan sade statsrådet att det är av stort intresse att undersöka förutsättningarna för att införa likartad nordisk lagstiftning. Det är klart att man alltid kan fråga andra människor vad de tycker i olika frågor. Ibland gör man det faktiskt bara av artighet i en konversation, ibland därför att man själv inte har tagit ställning. Men om man inte behöver samtalsämnen vid middagsbordet och om man står fast i sin egen övertygelse, då finns det inte så stor anledning att undersöka vad andra tycker — inte ens mellan stater, herr talman. Låt mig så märka ord. Statsrådet sade ”införa likartad nordisk lagstiftning”. Får jag påpeka att vi i dag har en likartad nordisk lagstiftning. Var och en röstar i det land där man är medborgare. Jag tror däremot att det kanske vore av stort intresse för justitieministern, som kanske ännu inte personligen har tagit ställning i denna fråga, att undersöka vad vi som är svenska medborgare, antingen vi är födda här eller är invandrare som har blivit medborgare, tycker. Jag vill börja med att försäkra att vi i folkpartiet har den största aktning för invandrarna. Vi är mycket medvetna om allt de har betytt för Sverige och för oss som är födda här. Vi har samma högaktning för alla invandrare, oavsett om de kommer från ett nordiskt land, från ett annat europeiskt land eller från ett utomeuropeiskt land. Vi gör inte skillnad på människor för deras nationalitets skull. Det är bl.a. därför som vi har medverkat till en sänkning av den tid som man behöver bo här för att bli svensk medborgare. I dag finns det, tror jag, ungefär 400000 naturaliserade svenska medborgare. Det skulle kunna ha varit ännu fler, men ett stort antal har av en eller annan anledning avstått från att bli medborgare, trots att de kunnat. Deras skäl kan säkert variera, och vi tvingar ju inte någon att bli svensk medborgare. Vi tycker att den enskilde själv skall bestämma; ännu så länge har såvitt jag vet inte ens det socialdemokratiska partiet kommit på tanken om kollektivanslutning till Sverige. Det handlar alltså om ett personligt beslut för den enskilda individen, och så tycker jag att det skall vara. ”Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar.” Detta lärde vi oss i skolan att skandera efter Heidenstam. Så hette det när den allmänna rösträtten infördes. I dag är medborgarrätt bl.a. rösträtt, och det är bra. Jag tror att jag kanske behöver erinra om att det var liberaler och arbetare som den gången införde rösträtten. Då var vi också eniga om att rättigheter och skyldigheter skall följa med varandra. Utländska medborgare som bor i Sverige har inte fullständigt samma skyldigheter som vi. I anledning av frågesvaret skulle jag nu vilja ställa några frågor. Så som förhållandena är i Norge och Danmark i dag och mot bakgrund av det svar som justitieministern har lämnat, kan vi faktiskt ana vad man därifrån skulle svara på en förfrågan — nämligen möjligen ett vänligt nej tack. Tycker Sten Wickbom att vi i så fall skall ha rösträtt enbart för finska medborgare? Eller skall norska medborgare som bor här få rösta både i Norge och här, men inte svenska medborgare som bor i Norge? Tycker Sten Wickbom att detta är likartade regler i Norden?

Jag skulle väldigt gärna vilja veta vilket som är viktigast i just den frågan.
Herr talman! Jag beklagar till en början att Rune Gustavsson blev besviken över att jag lämnade svaret på hans interpellation, men detta var vår överenskommelse inom regeringen. Jag förstod kanske litet grand Rune Gustavssons besvikelse när jag märkte att han i sin replik gick in på delvis helt andra frågor än den som han tog upp i interpellationen. De frågorna, som ligger under andra departement än det som jag har ansvaret för, får Rune Gustavsson väcka vid ett annat tillfälle än detta. När det gäller den fråga som interpellationen avser, och som nu har kommenterats ytterligare av Rune Gustavsson och fru Ahrland, är jag mycket noga med att inte gå in i en sakdiskussion här och nu. Det beror helt enkelt på den överenskommelse som träffades i Mariehamn, nämligen att vi skulle låta denna fråga ligga till dess att den svenska rösträttskommittén blir färdig med sitt arbete. Att jag står kvar vid den överenskommelsen, Rune Gustavsson, tycker jag är det bästa sättet att åstadkomma en nordisk samordning på. Trots att jag således inte går in i sakfrågan vill jag ändå tillåta mig att säga så mycket som att Kalevi Sorsas tankar enligt min uppfattning bör övervägas i en positiv anda. Efter vad jag förstår var det ungefär det som Anita Gradin menade när hon citerades i en tidningsartikel.
Herr talman! Det är inte därför att jag möter justitieministern — en kronobergare — som jag är besviken, utan därför att jag ansåg att detta var en nordisk fråga. Jag förstår inte varför justitieministern säger att jag i min replik har talat om någonting som jag egentligen inte har frågat om. Jag har utvecklat min interpellation med utgångspunkt i intervjun med Anita Gradin. Jag har tagit upp rösträttsfrågan och åberopat Nordiska rådets juridiska utskotts sammanträde med justitieministrarna och deras uppfattningar. Jag kom då fram till frågeställningen om samarbetsministern Svante Lundkvist ansåg att detta var en isolerad svensk angelägenhet. Jag har den bestämda uppfattningen att detta är en nordisk fråga. Därför måste man diskutera den från nordisk synpunkt och vara överens med de olika nordiska länderna. Det är den bedömning som jag gör, och jag tror att den omfattas av många i de nordiska länderna. Det har också framgått vad både Norge och Danmark tycker. Jag åberopade också den överenskommelse som har träffats i Nordiska rådets presidium, där man har försökt åstadkomma en sådan här fördelning. Jag tyckte att detta var en fråga av nordisk karaktär, som borde besvaras av den nordiske samarbetsministern. Jag har inte alls någon aversion mot justitieministern som person.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att det är Sten Wickbom som tar denna debatt. Det är nämligen en fråga som först och främst faller under justitieministerns domvärjo. Sten Wickbom sade att han är mycket noga med att inte gå in på sakfrågan förrän rösträttsutredningen har kommit med sitt betänkande. Det är en inställning som jag har stor förståelse för. Jag förväntar mig — och jag hoppas jag kan räkna med det — att Sten Wickbom därför inte har bundit sig så hårt som uppenbarligen andra i den socialdemokratiska regeringen har gjort, utan att han är beredd att som en objektiv jurist lyssna till alla de argument som finns för och emot. Herr talman! Jag blev litet oroad när jag fick höra att justitieministern ändå är mycket lockad av Sorsas tankar, som enligt justitieministern bör övervägas noga. Jag ställde en andra fråga, där jag undrade om det i en sådan här fundamental fråga verkligen är viktigare vad en annan nordisk regering har för åsikter än att de svenska medborgarna är helt ense. Jag skulle väldigt gärna vilja upprepa den frågan.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i lagoch försvarsutskotten under Ingemar Konradssons ledighet anmält hans ersättare Ulla-Britt Carlsson. 2§ Justerades protokollet för den 12 innevarande månad. 3 & Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Härmed begär jag att bli entledigad från uppdraget som ledamot av Nordiska rådets svenska delegation. Stockholm den 19 januari 1984 Ulf Adelsohn

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till tillkomsten av ett utvecklingsområde för bioteknik i sydvästra Stockholmsregionen —- kommunerna Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje. I första hand skulle regeringens medverkan gå ut på att lokalisera utbildning och forskning till denna region från Stockholms universitet och Tekniska högskolan. Den fråga det gäller är viktig. Det finns, som interpellanten framhåller, flera exempel på att ett nära samarbete mellan forskning och industriellt utvecklingsarbete kan ge mycket hög avkastning. I Sverige har under det senaste årtiondet en lång rad initiativ tagits för att stärka kontakter och samverkan mellan högskolans forskning och industrins utvecklingsarbete och produktion. Vi har sålunda nu ett trettiotal s.k. kollektiva forskningsinstitut som finansieras gemensamt av staten och berörda branscher. Industrin finansierar ett antal s.k. adjungerade professorer som på deltid medverkar i högskolans forskarutbildning. Det finns sedan några år tillbaka en försöksverksamhet som innebär att högskoleforskare lånas ut till företag. Under senare år har en rad forskarbyar, teknikoch innovationscentra vuxit upp i anslutning till högskolor i olika delar av landet. Vi har t.ex. forskarbyn Ideon i Lund, tekniskt utvecklingscentrum i Linköping och innovationscentrum vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I Luleå har den tekniska högskolan alltsedan sin tillkomst bedrivit ett aktivt samarbete med regionens näringsliv. Vi har rätt att knyta stora förhoppningar till denna verksamhet. I flertalet fall har den emellertid ännu pågått så pass kort tid att vi inte kan göra en utvärdering och dra säkra slutsatser. Det vore naturligtvis utomordentligt värdefullt om det skulle gå att bygga upp ett framgångsrikt utvecklingsområde i den sydvästra delen av Stockholms län med hänsyn till den regionala obalans som råder i regionen. På denna punkt delar jag helt interpellantens inställning. När det gäller den mera konkreta fråga som riktas till regeringen vill jag framhålla följande. Initiativet till forskarbyar och innovationscentra kommer vanligen från myndigheter, företag och forskningsinstitutioner i den berörda regionen. Och det måste bygga på en noggrann kartläggning och värdering av tillgängliga resurser. I huvudsak är det ju fråga om att mer effektivt utnyttja den kompetens som redan finns. Ett arbete av detta slag är också på gång. Inom Stockholms läns landsting har initiativ tagits till en utredning om förutsättningarna för att skapa en forskarby som bygger på bl.a. forskningsresurserna vid Huddinge sjukhus. Frågan behandlas f. n. i en politiskt sammansatt beredning. Innan pågående utredning och beredning slutförts är det för tidigt att uttala sig om en eventuell statlig medverkan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ingvar Carlsson för svaret på min interpellation. Jag uppfattar svaret som positivt, även om det inte innehåller några direkta löften. Av tradition har Sverige en tätposition, i synnerhet sett i förhållande till vårt lands storlek, när det gäller teknisk utveckling och forskning. Denna framskjutna ställning, som Sverige länge har haft, har också haft mycket stor betydelse för vår industriella position på världsmarknaden. Vår industriella framtid beror mycket på om vi kan bibehålla denna tätposition när det gäller teknisk utveckling och forskning. Det innebär naturligtvis inte att vi blint skall anamma all tänkbar ny teknik bara därför att den är ny, men det är viktigt att vi bedriver en avancerad forskning, så att vi får valfrihet och får möjlighet att välja den bästa tekniken på olika områden för framtiden. Det är också viktigt att vi genom att ha en egen avancerad forskning undviker att bli beroende av utlandet i alltför hög grad. Biotekniken och forskning som ligger nära den kommer med all sannolikhet att få en oerhört stor betydelse för den framtida industriella utvecklingen. Såvitt jag förstår råder det inga delade meningar på den punkten. Det framgår av budgetpropositionen att regeringen har uppmärksammat detta, och jag gissar att det kommer mera om just det forskningsområdet i den forskningsproposition som är aviserad till nästa månad. Det är också helt klart att det är mycket viktigt med en bra samverkan mellan stat och industri. Det är staten som har större delen av grundforskningsresurserna; det är industrin som skall se till att de resultat som man når fram till också kommer att tillämpas i verkligheten. Man har goda erfarenheter, både i Sverige och utomlands, av samverkan mellan samhällets forskningsinstitutioner och industrin. Detta redovisas också ganska utförligt i det svar som jag har fått. Det är alltså helt klart att vi behöver en sådan samverkan också på det biotekniska området, på en eller flera platser i landet. Varför då just sydvästsektorn i Stockholms län, varför just det område som omfattar Huddinge, Botkyrka, Salems och Södertälje kommuner? Det finns egentligen två skäl till att jag har velat lyfta fram detta område i övervägandena om var man skall kunna göra en satsning på samarbete mellan industri och forskning på bioteknikområdet. I Stockholmsregionen är utbildning och forskning väldigt starkt koncentrerade. Det mesta av dessa verksamheter finns i ett litet, begränsat område i norra eller nordöstra hörnet av Stockholms kommun, med avläggare i de närmast angränsande kommunerna. Det är framför allt i de centrala och norra delarna av Stockholmsregionen som denna verksamhet finns. I denna region, lika väl som i andra, är det stor anledning att försöka åstadkomma en geografisk decentralisering av den högre utbildningen och forskningen. Den södra delen av Stockholms län, inte minst den sydvästra, är ur många synpunkter en missgynnad del av regionen. Främst gäller detta fördelningen av statliga arbetstillfällen, vilka också över lag är koncentrerade till de centrala och norra delarna av regionen. Denna obalans, framför allt på sysselsättningsområdet, har också effekter när det gäller ekonomi, social service och sociala förhållanden över huvud taget. Vi har fått en region i obalans, en ganska segregerad region, där människorna är ekonomiskt och socialt välmående i vissa delar medan de har det betydligt besvärligare i andra. Det är en synvinkel. Det bör vara ett samhälleligt intresse att satsa på utveckling i de södra delarna av Stockholms län, inte minst på denna typ av verksamheter, som det är mycket ont om. Det finns också en annan synvinkel, som kanske trots allt bör väga ännu tyngre. Det är att det just i denna del av Stockholms län finns en bas att bygga vidare på. Det finns redan verksamheter som gör att det borde vara relativt lätt att bygga upp ett centrum för teknikutveckling när det gäller bioteknik och näraligggande områden. En del av denna bas är Huddinge sjukhus, som är ett av landets största sjukhus och bl.a. forskningssjukhus. En annan del utgör den industri som finns. Jag tänker då på Alfa-Laval och Astra, som redan bedriver en mycket avancerad forskning på näraliggande områden och som dessutom har den direkta knytningen till produktionen. Man skulle med andra ord kunna slå två flugor i en smäll: dels ge en utvecklingsimpuls till en region som mycket väl behöver en sådan, dels utnyttja den bas på forskningsoch industrisidan som redan finns. Som framgår av min interpellation och av interpellationssvaret har landstinget i Stockholms län visat intresse för denna satsning. Men statens medverkan är också viktig. Det gäller för oss att vara beredda att decentralisera forskningsoch utvecklingsverksamhet från de centralt belägna institutionerna till detta område för att kunna bygga upp ett sådant här centrum. Det kan beröra Stockholms universitet och Tekniska högskolan. Det kanske också kan beröra statens bakteriologiska laboratorium och FOA -— det får fortsatt utredningsverksamhet visa. I budgetprospositionen föreslås en påbyggnadskurs i bioteknik med förläggning till Uppsala och Lund. Jag har inget att invända mot detta, även om jag tycker att denna kurs kanske skulle kunna finnas också i Umeå. Man borde, i ett längre perspektiv, kunna tänka sig en sådan utbildning också i ett eventuellt framtida biotekniskt centrum någonstans i den sydvästra delen av Stockholmsregionen. Nu säger statsrådet Ingvar Carlsson att regeringen inte bör ta initiativ på detta område, utan att man skall avvakta regionala initiativ från berörda institutioner, myndigheter osv. I och för sig tycker jag inte att det finns någonting som hindrar att också regeringen tar initiativ när det gäller denna typ av verksamhet, men frågan är ju redan väckt. Det finns i dag ett betydande regionalt intresse. Vad som nu är angeläget är att man har en positiv inställning från regeringens sida. Jag tolkar svaret som att det finns en sådan positiv inställning, även om det på slutet sägs att det är för tidigt att uttala sig om eventuell statlig medverkan i detta projekt. Jag skulle naturligtvis vara glad om jag här i dag kunde få bekräftat att eventuella framställningar från regionala organ om statlig medverkan i alla fall kommer att prövas på ett positivt sätt, utifrån den förutsättningen att staten om möjligt skall försöka hjälpa till.

Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga med anledning av Pär Granstedts inlägg. Jag vill betona att Huddingeprojektet från början gällde sjukvårdsutrustning och sedan har utvecklats till att också omfatta bioteknik. Jag hälsar med tillfredsställelse den politiska enighet som nu råder när det gäller att satsa på bioteknik. Tyvärr förlorade Sverige tidigare ett par år därför att det fanns tveksamhet, och vi förlorade även en del forskare, kanske bl.a. på grund av denna tveksamhet från politiskt håll. Men nu är enigheten betydande, och vi ser de stora möjligheter som detta innebär för svensk forskning och svensk industri. Eftersom vi grälar om så många andra saker är det bra att vi är eniga på denna punkt, att vi över huvud taget i dag har en betydande enighet om svensk forskningspolitik. Det vore också bra om vi t.ex. mellan socialdemokraterna och centern kunde få till stånd ett samarbete när det gäller en bättre regional balans i Stockholmsområdet. Obalansen är besvärande i fråga om både ekonomi och sysselsättning, och det är söderoch sydvästkommunerna som när det gäller bostadsprogrammet har fått bära en tung börda och som inte på samma sätt har fått tillgång till arbetsplatser. Kunde det i ett sådant här avseende etableras en politiskt stabil majoritet i Stockholmsregionen för åtgärder för att åstadkomma en bättre regional balans, tror jag att det skulle vara en fördel. Mitt svar skall alltså tolkas på det sätt som Pär Granstedt var inne på i slutet av sitt anförande, dvs. i positiv anda. Vi är från statsmakternas sida intresserade av att stödja sådana projekt som kan försvaras på ett sakligt och förnuftigt sätt och som det föreligger goda skäl för. Det finns andra regioner i landet som är ute efter liknande projekt, men kan man presentera goda sakliga skäl finns det från statens sida en principiellt positiv inställning, såsom jag har redovisat i mitt svar.
Herr talman! Först en liten kommentar till den tveksamhet när det gäller bioteknik som statsrådet Carlsson tycker sig ha förmärkt. Jag vet inte riktigt vad han syftar på — om det möjligen är debatten om genteknik. I så fall vill jag bara göra den kommentaren, att det naturligtvis är mycket viktigt, om man kommer in på forskningsområden som reser etiska problem, att man överväger dem väldigt noga innan man stövlar åstad och börjar vidta åtgärder. Just genmanipulationen, som har en viktig anknytning till biotekniken, skapar givetvis en del etiska problem som vi måste överväga så att vi inte raserar gränser som vi sedan får svårt att återskapa när vi upptäcker "att de är viktiga. Jag kan inte föreställa mig annat än att också den nuvarande regeringen menar att man måste ta etiska problem på mycket stort allvar inom forskningen. Jag vill påminna om den debatt som nyligen har avkastat konkreta resultat inom forskarkåren när det gäller just etiska normer för forskningsverksamhet och som innebär att man skall undvika forskning som på ett eller annat sätt kan vara skadlig för människa och miljö. Jag förutsätter att den enighet som Ingvar Carlsson talar om också gäller detta synsätt. Ingvar Carlsson efterlyste en enighet mellan socialdemokraterna och centern i arbetet för regional balans i Storstockholmsområdet, och en sådan enighet vågar jag utan vidare utlova. Detta är någonting som vi har kämpat för länge. Så länge jag tillhört den här kammaren har jag i olika omgångar påtalat denna obalans och krävt åtgärder för att få en bättre fördelning av de statliga arbetstillfällena i regionen. När jag första gången tog upp frågan med ett socialdemokratiskt statsråd mötte jag ingen större förståelse, men jag hoppas att Ingvar Carlssons uttalande nu innebär att den socialdemokratiska regeringen verkligen är beredd att jobba aktivt för att få en bättre fördelning av statliga arbetsplatser i Stockholms län. Eftersom jag återkommer till denna fråga motionsvägen ser jag fram mot en positiv behandling av en sådan motion. Till sist noterar jag med tillfredsställelse att interpellationssvaret får tolkas så, att regeringen har en positiv attityd till tankarna på en satsning i sydvästregionen inom det biotekniska området och att, om man kan komma " fram till vettiga förslag, dessa kommer att positivt prövas av regeringen. Det gör att jag med ganska stor tillförsikt ser fram mot att vi så småningom får en sådan här utveckling i sydvästregionen.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har i en interpellation ställt följande frågor till statsministern: 1. Hur ser regeringen på konsekvenserna för barn och ungdom av genomförda och planerade nedskärningar av de offentliga utgifterna? 2. På vilka sätt fullföljer regeringen den i regeringsdeklarationen angivna uppgiften att slå vakt om goda sociala och kulturella uppväxtvillkor för barnen? 3. Inhämtar regeringen vid sin propositionsskrivning fortlöpande råd från barnoch ungdomsdelegationen? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Barn och ungdom i vårt land växer i dag upp i en välfärd som var ouppnåelig för deras föräldrar. Därmed är inte sagt att dagens sociala och kulturella uppväxtvillkor i vårt land är så goda som vi skulle önska. Skillnaderna i uppväxtmiljö och levnadsvillkor är fortfarande stora mellan olika grupper av barn och ungdomar. Orsakerna härtill är många. Arbetslöshet, dålig ekonomi, diskriminerande miljöer och en ofta hänsynslös kommersialism bildar ett sammansatt mönster. Om man skall komma till rätta med dessa problem krävs medvetna åtgärder över ett brett register i samhällsarbetet och på flera olika nivåer. För regeringen har det framstått som nödvändigt att i det dagliga samhällsarbetet ta hänsyn till barns och ungas behov mer allmänt än vad som hittills skett. Detta var vårt motiv för att tillsätta en särskild barnoch ungdomsdelegation. Jag kan försäkra C.-H. Hermansson att regeringen är mycket angelägen om att det förs en seriös diskussion om barns och ungdomars villkor. Debatten gagnas emellertid inte av en så onyanserad svartmålning av hur barn och ungdomar har det som den som presenteras i interpellationen. För barn och ungdom i vårt land måste det vara en fråga av stor vikt att samhällsekonomin är i balans. Detta är en förutsättning för att vi på sikt skall kunna hävda den fulla sysselsättningen och välfärdssamhället. Ett övergripande mål för regeringens arbete är därför att få bukt med de stora underskott i svensk ekonomi som vi ärvde av de borgerliga regeringarna. Som redovisats i finansplanen har vi kommit längre än väntat i den långa marschen tillbaka till en samhällsekonomi, präglad av ökad produktion, minskad arbetslöshet och lägre budgetunderskott. Det är regeringens bestämda uppfattning att vi därigenom också kan skapa större förutsättningar för insatser som kan förbättra situationen även för barn och ungdomar. En minskad eller långsammare tillväxt av statsskulden innebär också en mindre skuldbörda för den uppväxande generationen. I den ekonomiska politiken måste ingå en stram finanspolitik. Konsekvenserna härav kan inte något område eller någon grupp helt undgå. Samtidigt vill jag säga att det visst finns anledning att vara vaksam på hur de nedskärningar vi f.n. tvingas göra i de offentliga utgifterna påverkar förhållandena för just barn och ungdomar. Regeringens politik går ut på att fördela bördorna rättvist. Särskild hänsyn måste tas till de svaga, som har svårare än andra att göra sina röster hörda. C.-H. Hermanssons svepande kritik av den socialdemokratiska barnomsorgspolitiken är orättfärdig och i många avseenden felaktig. Låt mig bara erinra om att den socialdemokratiska regeringen omedelbart efter valet föreslog riksdagen att riva upp det beslut om minskade statsbidrag till kommunernas barnomsorg som den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten genomdrivit. Det nya statsbidrag som nyligen har antagits av riksdagen innebär mera pengar till barnomsorgen. Den borgerliga regeringens förslag innebar däremot nära 600 milj.kr. mindre i bidrag. Detta bidragssystem tycks dessa partier också hålla fast vid. Daghemsköerna växer inte som C.-H. Hermansson påstår. De minskar faktiskt, samtidigt som förtroendet för den kommunala barnomsorgen ökar. En jämförelse av barnomsorgsundersökningarna 1980 och 1982/83 visar att ytterligare 37 000 förskolebarn under perioden fått plats i den kommunala barnomsorgen. Bl.a. detta har lett till att nyefterfrågan av kommunal barnomsorg för förskolebarn har minskat från 137 000 platser 1980 till 88 000 platser vid årsskiftet 1982-1983. Utbyggnaden fortsätter också. Enligt I motsats till vad C.-H. Hermansson påstår i sin interpellation har regeringen också tagit itu med innehållet i förskolans verksamhet. Detta var f.ö. en fråga som vi från socialdemokratisk sida ägnade betydande uppmärksamhet även före valet. I enlighet med våra tidigare motionskrav har inom ramen för statsbidragssystemet 30 milj.kr. avsatts för försök och utvecklingsarbete. Socialministern har tillsatt en arbetsgrupp med representanter för bl.a. kommunerna och de fackliga organisationerna som har till uppgift att se över barnomsorgens utveckling under 1980-talet i kvalitativt och kvantitativt avseende. Målfrågorna skall i det sammanhanget uppmärksammas särskilt. Socialstyrelsen har nyligen redovisat ett förslag till pedagogiskt program för förskolan som f.n. är ute på remiss. Samtidigt har regeringen uppdragit till universitetsoch högskoleämbetet att förnya utbildningarna av förskollärare och fritidspedagoger. På skolans område ger C.-H. Hermansson exempel på vad han kallar ”utarmning”. Några exempel på positiva satsningar har han dock inte fått plats medi interpellationen. Jag vill därför påminna om satsningar som under det senaste året gjorts, t.ex. för att förbättra skolsituationen för elever på lågstadiet, för att skapa fler utbildningsalternativ för handikappade barn och ungdomar och för att förstärka kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Vad sedan gäller den minskning av statsbidraget till vikarier i grundskolan som riksdagen nyligen fattade beslut om innehåller interpellationen märkliga påståenden om att kommuner inte kommer att ha råd att anlita vikarier under en lärares första tolv sjukdagar. Vad det handlar om är att det i vissa lägen kan vara tveksamt att i grundskolan sätta in en korttidsvikarie. I stället kan det vara bättre att låta t.ex. andra lärare i arbetslaget ta hand om undervisningen. Skolstyrelsen får rätt att utfärda generella riktlinjer för hur undervisningen skall upprätthållas under en lärares två första sjukdagar. Några tolv dagar får det således inte vara fråga om. Principen att inte genast sätta in korttidsvikarie utan i stället låta lärarna i arbetslaget ansvara för undervisningen presenterades redan i budgetpropositionen för två år sedan (prop. 1981/82:100, bil. 12, s. 211). Alla politiska partier var då eniga om det rimliga i principen, även C.-H. Hermanssons parti! Herr talman! Som jag inledningsvis nämnde har regeringen sedan hösten 1982 till sitt förfogande en särskild barnoch ungdomsdelegation. Denna delegation består av ett antal ledamöter med bred erfarenhet av barnoch ungdomsfrågor. Inom delegationen har en rad viktiga diskussioner förts, vilka spelat stor roll för utformningen av konkreta förslag från regeringens sida. Under det år som gått har delegationen också initierat en fördjupad debatt om viktiga områden, bl.a. genom att anordna träffar och seminarier. Dessa har gällt t.ex. barns hälsa, risk för utslagning i den obligatoriska skolan, videovåldet, det lokala föreningslivets engagemang i närmiljön samt barns inflytande, ansvar och delaktighet i skolan. Vid dessa sammankomster har många intressanta synpunkter och uppslag kommit fram som förts vidare till de berörda departementen. Delegationen har också varit direkt rådgivande till regeringen i barnoch ungdomsfrågor. Låt mig ge några exempel på aktuella insatser. Regeringen tillsatte i juni 1983 en särskild arbetsgrupp under barnoch ungdomsdelegationen för att fördela medel till projekt som skapar meningsfulla arbeten genom att ta fasta på ungdomars egna initiativ. Arbetsgruppen disponerar 20 milj.kr. Samhället har, senast genom beslut i december 1983 om ungdomslag, tagit ett ökat ansvar för ungdomarna upp till 20 år. Intagningen till gymnasieskolan nästa läsår föreslås i budgetpropositionen ligga på högre nivå än tidigare, och nya regler skall införas för att ge 16-17-åringar förtur till utbildningsplats. I september 1983 tillsatte regeringen en arbetsgrupp för utvecklingsarbete vid fritidsgårdar. Bidrag utgår till verksamheten ur allmänna arvsfonden med 30 milj.kr. under en försöksperiod på tre år. Detta är tillsammans med de 30 milj.kr. som avsatts för en verksamhet under världsungdomsåret 1985 den största satsning på att förbättra barns och ungdomars fritid som någonsin gjorts med arvsfondsmedel. I årets budgetproposition är ett genomgående tema inom utbildningsdepartementets ansvarsområde en förstärkning av kulturens roll i skolan. En särskild satsning görs på ämnet svenska, och litteraturens roll i både grundoch gymnasieskola betonas. Speciella medel avsätts för satsningar på barnkultur. Riksteatern, Rikskonserter och Riksutställningar får sammanlagt 3 milj.kr. för utvecklingsarbete i skolorna med konst, musik och teater. Bidraget till de fria teater-, dansoch musikgrupperna höjs med 2,6 milj.kr. framför allt för att öka teaterverksamheten bland barn och ungdom. Under jordbruksdepartementets huvudtitel höjs anslagen till idrott kraftigt. Regeringen understryker särskilt att intensifierade åtgärder bör sättas in, bl.a. för att aktivera fler ungdomar i verksamheten. Det jag nu redogjort för är några exempel på hur regeringen fullföljer den i regeringsförklaringen angivna uppgiften att slå vakt om goda, sociala och kulturella uppväxtvillkor för barn och ungdom.

Herr talman! Vi tyckte att det var bra när den nya socialdemokratiska regeringen i december 1982 tillkallade en särskild barnoch ungdomsdelegation. Beslutet hade föregåtts av några satser i regeringsförklaringen, där Olof Palme framhöll ”att en viktig uppgift för den nya regeringen blir att även i tider av ekonomisk kris slå vakt om goda sociala och kulturella uppväxtvillkor för barn och ungdomar”. Barnoch ungdomsdelegationen skulle samordna regeringens insatser och stå under statsministerns direkta ledning. Beslutet var bra därför att många barn och ungdomar har det mycket svårt i dagens samhälle. Särskilda insatser behövs till deras värn. Syftet med min interpellation var, såsom framgår av de tre ställda frågorna, att få till stånd en diskussion om hur regeringen avser att fullfölja de uppgifter som ställdes upp i regeringsdeklarationen när det gäller att slå vakt om goda sociala och kulturella uppväxtvillkor för barn och ungdom. Vidare var syftet att fråga hur regeringen ser på konsekvenserna för dessa grupper beträffande genomförda och planerade nedskärningar av de offentliga utgifterna. Det kunde ju nämligen tänkas att sådana nedskärningar inte förbättrade villkoren för barn och ungdom, utan tvärtom försämrade dem. Samtidigt som jag framför mitt tack för regeringens svar måste jag säga att jag är besviken över dess innehåll. Där finns ingen förståelse för de svåra problem som föreligger. Regeringens företrädare intar från början en igelkottsattityd. Lena Hjelm-Wallén anser att jag presenterar ”en onyanserad svartmålning”. Det är möjligt att jag doppat penseln i svart färg, men i så fall beror det på att verkligheten för många barn och ungdomar är svår. Det är också möjligt att något av de anförda exemplen inte uttryckts i helt professionella termer. I så fall ber jag utbildningsministern om tillgift. Lena Hjelm-Wallén tar ut några enskilda formuleringar i min interpellation, som hon tror att det är möjligt att tillbakavisa. Men i svaret finns ingenstans ett erkännande av att många barn och ungdomar har det fruktansvärt besvärligt och svårt i dagens samhälle. Ännu mindre finns naturligtvis något erkännade av att nedskärningarna på det offentliga området har ökat svårigheterna. Detta är fantastiskt av en regeringsmedlem som här framträder som ställföreträdare för statsministern i hans egenskap av ordförande i barnoch ungdomsdelegationen. Om vi ännu ett ögonblick skall tala i målartermer så innebär det en vitmening av samhället som jag inte trodde socialdemokrater skulle ägna sig åt. Vad jag velat få till stånd är en debatt om de allmänna tendenserna i utvecklingen av barnens och ungdomens situation under nuvarande förhållanden. Förbättras dessa stora och viktiga gruppers läge i olika avseenden, eller sker till äventyrs en försämring? Får man tro utbildningsministern så är allt väl i det bästa av samhällen, som blev så utomordentligt så fort vi fick en socialdemokratisk regering. Jag trodde att den attityden skulle ha lagts av under de sex åren i opposition, men tiden var tydligen inte tillräckligt lång. Lena Hjelm-Wallén erkänner dock, med ord hämtade ur direktiven vid tillkallandet av barnoch ungdomsdelegationen, att skillnaderna i uppväxtmiljö och levnadsvillkor fortfarande är stora mellan olika grupper av barn och ungdomar. Dessa ord ger dock knappast en helt realistisk bild av vad som verkligen hänt under den ekonomiska krisens år. Sanningen är ju att skillnaderna har ökat mellan olika grupper av barn och ungdomar under de senaste åren. Vi har fler invandrarbarn än tidigare med deras särskilda problem. Många ungdomar är nu arbetslösa. Man behöver inte ha sett verkningarna av 1930-talets ungdomsarbetslöshet för att kunna sätta sig in i följderna, fysiskt, psykiskt och socialt, av långvarig arbetslöshet, av att ha ställts utanför produktionen. Många barn är barn just till arbetslösa. Hur tror utbildningsministern att det påverkar deras utveckling? Många ungdomar är ännu hårdare drabbade och direkt utslagna. Många barn är barn till utslagna. Hur tar vi ansvaret för dem? Ja, inte gör vi det genom att vifta bort problemen. Och inte heller är det någon tröst för dem att vi måste föra — som statsrådet uttrycker det — en stram finanspolitik vars konsekvenser inte något område eller någon grupp kan undgå. Konsekvenserna för olika grupper är nämligen väldigt olika! Bördorna fördelas inte rättvist i det nuvarande samhället. Under de senaste åren har klyftorna i fördelningen av inkomster och förmögenheter vidgats. Samtidigt som en allt större grupp människor tvingas vända sig till socialvården för sin försörjning har kurserna på aktiebörsen för varje år slagit nya rekord. Reallönerna för arbetare och lägre tjänstemän har sänkts, medan företagsvinsterna nu växer dramatiskt. Kom inte och säg att detta är en rättvis fördelningspolitik! Och dessa orättvisor slår hårdast mot dem som tvingas vara beroende av det offentliga, och just i denna grupp är barn och ungdomar starkt representerade. I ett läge när arbetslöshet, utslagning och reallönesänkning slår hårt är det särskilt viktigt att det offentligas insatser kan byggas ut i stället för att inskränkas. Jag vet att vi är överens om att försvara barnomsorgen mot de borgerligas attacker och deras försök att lämna över den till privat profitmakeri, så det är inte det vår debatt gäller — det är i stället omfattningen och kvaliteten på den offentliga barnomsorgen. Lena Hjelm-Wallén tycker att min kritik av den socialdemokratiska barnomsorgspolitiken är ”orättfärdig och i många avseenden felaktig”. Jag vill häremot hävda att det hon säger icke ger en korrekt bild av läget och utvecklingen. Det är naturligtvis riktigt att den nya socialdemokratiska regeringen framställde ett förslag om statsbidrag till kommunernas barnomsorg som var bättre än det som gällde under de borgerliga regeringarna — skulle bara fattats annat! Men Lena Hjelm-Walléns perspektiv är alltför kort. När överenskommelsen träffades 1976 om att under en femårsperiod bygga 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser ingick i denna också att statens andel av kostnadstäckningen för förskoleoch fritidshemsverksamheten successivt skulle öka under perioden. Inget av de uppsatta målen har förverkligats. En tredjedel av platsantalet i femårsplanen missades. Och den faktiska utvecklingen blev att statens andel av kostnadstäckningen hela tiden har sjunkit. Den nya socialdemokratiska regeringens förslag innebar en tillfällig ökning. Man eftersom indexregleringen av statsbidragen avskaffades, kommer kommunerna att få vidkännas en reell minskning av statsbidragets storlek inom bara något år. Så var det med den förbättringen. Hur är det då med daghemsköerna? Ökar de eller minskar de, som Lena Hjelm-Wallén påstår? Trots att man inte har velat uppfylla målsättningen i femårsplanen, så har det byggts en del daghemsplatser. Antalet platser i familjedaghemmen har också ökat. Fler barn finns nu i barnomsorgen. Men jag skulle vilja varna för att använda sifferuppgifter i något slags skrytvals, som utbildningsministern gjorde. Uppgifterna som användes är hämtade ur barnomsorgsundersökningen 1982/83, utförd av statistiska centralbyrån. Denna säger att det 1983 efterfrågades 88000 nya platser jämfört med 137 000 under 1980. Minskningen i efterfrågan gäller alltså 49 000 platser. Man bör dock läsa något mer i texten. Där påpekas nämligen två viktiga saker i sammanhanget: 1. Vid jämförelse av undersökningsresultaten måste hänsyn tas till att totala antalet barn i åldern 0-6 år har minskat med ca 40 000 mellan de båda undersökningstillfällena. 2. På grund av att 1982/83 års undersökning inte omfattar de allra yngsta barnen — födda under fjärde kvartalet 1982 — minskar antalet 0-6-åringar med ytterligare ca 20000. Detta gör alltså sammantaget 60 000 barn, vilket skall jämföras med den s.k. minskningen i efterfrågan — 49000 barn. ”Minskningen” av daghemskön ter sig mot denna bakgrund inte så imponerande — om det nu över huvud taget var någon minskning! Man bör i sammanhanget också komma ihåg att arbetslösa föräldrar kanske inte längre efterfrågade daghemsplats för sina barn. Vidare bör observeras den överinskrivning av barn på daghem som nu förekommer i många kommuner, och som både föräldrar och personal protesterar emot, eftersom de anser den utgöra en kvalitativ försämring. I veckans nummer av LO-tidningen berättas att totalt 34 000 personer skrivit på de namnlistor som de fackliga organisationerna vid Stockholms barnstugor fördelat i höst med kravet: Nej till överinskrivning —- bygg bort kön! Anser kanske utbildningsministern att överinskrivning på daghemmen också är en förbättring? Det bör för fullständighetens skull erinras om att av de drygt 653000 barnen i åldern 0-6 år var det 1983 38 26, eller 248 000, som hade plats inom den kommunala barnomsorgen, varav 149000 hade daghemsplats. Av samtliga 438 000 7-10-åringar var det samma år 22 26, eller 97 000, som hade plats inom den kommunala barnomsorgen, varav 54000 på fritidshem. Behov av utbyggnad torde alltså inte saknas. Även nedskärningar på skolans område innebär obestridligen försämringar. Beslutet för två år sedan om att vikarie i vissa fall inte behövde sättas in under de två första dagarna av en lärares bortovaro förutsatte ju en bedömning på det lokala planet. I den socialdemokratiska s.k. sparpropositionen i höstas gick man ett avsevärt steg längre. Nu drog man direkt in statsbidraget till den första vikariatsdagen. Det gick vpk bestämt emot och krävde i motion att vikarie skall kunna sättas in från första dagen vid lärares frånvaro. Detta känner utbildningsministern mycket väl till. Det hade varit hederligare att nämna det i interpellationssvaret. Det huvudsakliga kan dock icke döljas: Även på skolans område har betydande nedskärningar genomförts, vilka självfallet innebär försämringar för barn och ungdom. Försämringar av skolmåltiderna, förlängda minimiavstånd för skolskjutsar, minskning av antalet gåvoläromedel — alltså böcker som barnen får behålla och inte behöver betala — är metoder som mer och mer används ute i kommunerna. I en skrivelse till länsskolnämnderna sade skolöverstyrelsens arbetsgrupp för resursfördelningsfrågor på sommaren 1983: ”det har också framförts att smärtgränsen nu är nådd i vissa kommuner och att ytterligare besparingar kan få vittgående konsekvenser för skolans verksamhet”. I ett klassamhälle är det de mest utsatta grupperna —- arbetarbarn och invandrarbarn i de fattigaste kommunerna — som drabbas hårdast. Några förslag som på ett avgörande sätt förbättrar läget för barn och ungdomar finns inte i regeringens budgetproposition. Livsmedelssubventionerna skar man ned och försämrade därmed främst för barnfamiljerna, men något förslag om höjning av barnbidragen har inte lagts fram. En sådan reform är trängande nödvändig. Kan regeringschefens företrädare i den här debatten tala om huruvida det blir något förslag i vår om höjda barnbidrag eller inte? De enda poster i budgetförslaget som Lena Hjelm-Wallén finner det lönt att hålla fram är idrottsanslaget och några kulturanslag. Det är blygsamma delar, särskilt sett mot penningvärdets försämring, av det ”Rhenguld” som man hittade i Kungl. Operans kassakistor. Andra anslag drar man i stället ned som det till utgivning av billiga barnböcker. Svårigheterna för biblioteken är inte borta. Och några avgörande initiativ har inte tagits för att skydda barn och ungdom mot kommersialiseringen av ideologi och kultur, som så hårt inriktar sig på dessa de mest värnlösa och mottagliga grupperna. Den allt starkare exploateringen av barnen i borgerlig egoistisk anda är ett hot mot både nutid och framtid. Den kommersiella ungdomskulturen bygger på uppfattningar som går stick i stäv med arbetarrörelsens grundläggande värderingar om solidaritet, om ekonomisk och social rättvisa. Visst har väl många barn och ungdomar det mycket svårt i dagens samhälle Lena Hjelm-Wallén?

Herr talman! Jag vill först kommentera min reaktion när jag läste C.-H. Hermanssons interpellation till statsministern. Den ger enligt mitt förmenande uttryck för ett mycket centralistiskt tänkande — regeringen skall stå till svars även för frågor som är rent kommunala, såvitt jag kan förstå. Det finns en hel del schabloner i texten som är illa underbyggda, och jag noterade att C.-H. Hermansson i sitt inlägg med anledning av svaret i dag var betydligt mer återhållsam i sina konstateranden. Det är en liten kommentar jag skulle vilja göra till C.-H. Hermanssons inlägg. I interpellationen heter det att regeringens innehållande av medlen från beskattningen av juridiska personer skulle få speciellt negativa konsekvenser för de unga. Detta är såvitt jag förstår en mycket långsökt koppling. Det pågår en översyn av effekterna av borttagandet av kommunernas rätt till medlen från beskattningen av juridiska personer, men det finns nog anledning att ifrågasätta kopplingen av detta till anslagen för barn och ungdom. Jag har gått in i den här debatten därför att jag råkar vara ordförande i en liten utredning som kulturrådet gör. Den gäller kommunernas, statens och landstingens insatser i fråga om kulturpolitiken. Vi har försökt utvärdera vad som har skett på de områdena med hänsyn främst till decentraliseringsmålet och med hänsyn till målet att nå eftersatta grupper. På grundval av de rapporter och det underlag i övrigt som vi hittills har kan jag säga att ett samlat intryck är att barnoch ungdomssatsningarna inte har drabbats hårdare av nedskärningarna än andra satsningar inom kulturområdet. Det finns nog inte underlag för att så säkert som C.-H. Hermansson gör i interpellationen konstatera konsekvenserna av nedskärningarna. Något underlag för det finns i varje fall inte hos vare sig Kommunförbundet eller kulturrådet. På båda hållen säger man att det är klart att kommunerna har prioriterat barnoch ungdomsinsatser samt äldreinsatser, och man menar att barnkulturen har hävdat sig hyggligt. Man har fått ett genomslag i medvetenheten om betydelsen av detta.

Därför är vad som nu kommer att ske i samband: med planeringen av världsungdomsåret mycket viktigt. Det är just ungdomsgrupperna som hårdast drabbas av kommersialiseringen och som nu också drabbas av den stora ungdomsarbetslösheten. Man måste därför i en ökad medvetenhet prioritera metoder för att nå ungdomarna. Vi har också tittat på vilka målgrupper olika barnoch ungdomsaktiviter når. Det är otvivelaktigt så att ju närmare i det lokala bostadsområdet eller i den trängre kretsen som aktiviteterna ligger, desto bättre når man ut till just eftersatta gruppers barn. Därför är det viktigt att se hur man har satsat på barnoch ungdomsorganisationer, hur institutionerna satsar på familjeaktiviteter och hur man har utvecklat skapande verksamhet i bostadsområdena. Vid en jämförelse mellan kommunerna finner man att klyftorna har ökat under en period som börjar efter 1974 och sträcker sig fram till i dag. Kultursatsningarna har alltså förstärkts i de rika kommunerna och blivit klart mindre i de små och fattiga kommunerna. Men bilden är inte helt entydig. Det finns faktiskt en klar politisk skillnad: Framför allt i centerkommunerna har man skurit mycket hårt i den allmänna kulturella verksamheten. Det är avgörande, eftersom de kommunerna redan från början har mycket små anslag för just sådana satsningar. Vidare har rationaliseringseffekterna slagit hårt mot de mycket små aktivitetsniedel som kulturinstitutionerna har. Det är glädjande att regeringen har uppmärksammat detta och beaktat det i årets budgetproposition. Kulturinstitutionerna sitter ju fast i kostnader för personal och lokaler, och utrymmet för aktiviteter är mycket begränsat. Vi har också i utredningen försökt se vad som har hänt med den regionala verksamheten, med den uppsökande verksamheten och verksamheter riktade till barn och ungdom. Vi kommer att försöka beskriva utvecklingen på dessa områden, och jag tror att det är viktigt att man betraktar de statliga, de landstingskommunala och de kommunala bidragen som en förstärkning av verksamheten. På detta område behövs ett ökat samarbete mellan de olika anslagsgivarna för ett mer målinriktat arbete. På denna punkt instämmer jag i C.-H. Hermanssons bedömning att många barn och ungdomar har det svårt i dagens samhälle. Naturligtvis måste vi i en begränsad ekonomi mera medvetet rikta insatserna mot dessa grupper.

Herr talman! C.-H. Hermansson och jag är helt överens om att många barn och ungdomar förvisso har det svårt i dagens samhälle. Jag har valt att ge ett relativt omfattande svar på interpellationen både för att redovisa vad som görs för att förbättra situationen och för att kommentera de avsnitt i interpellationen som jag upplever som starkt överdrivna. Jag menar att verkligheten i sig för barn och ungdomar är så pass problemfylld att den inte behöver överdrivas. Verkligheten räcker gott som debattunderlag. Det var också medvetenheten om detta förhållande som var regeringens motiv för att tillsätta en barnoch ungdomsdelegation och för att fortsätta arbetet på område efter område för att hitta åtgärder som kan förbättra situationen. Förvisso är många barnfamiljers ekonomiska situation bekymmersam, och därför funderar vi på olika metoder att hjälpa barnfamiljerna. I detta sammanhang är naturligtvis barnbidragsfrågan en aspekt, men här kan man också överväga insatser på andra områden. Vi måste samtidigt överväga vilka omprioriteringar som kan göras. Barnomsorgen är mycket viktig. Det gäller att på allt sätt stimulera både utbyggnaden av och kvaliteten i barnomsorgen. Jag menar också att regeringen på olika sätt har arbetat för utbyggnaden. Ett första steg var att riva upp det mycket otillfredsställande statsbidragssystemet. Ett andra steg var att införa ett statsbidragssystem som innebär en större frihet för kommunerna att handha resurserna, så att fler barn kan omfattas av de kommunala barnomsorgsplanerna. Det tredje steget är den särskilda arbetsgrupp som socialministern har tillsatt. Den skall arbeta med frågorna i'ett litet längre perspektiv. Överinskrivning i sig är naturligtvis inte någonting positivt, utan det är just den kommunala friheten i det nya statsbidragssystemet som är intressant. Min redovisning av de faktiska förhållandena var inte avsedd att vara någon ”skrytvals”. Jag är starkt medveten om att det behövs förstärkningar inom barnomsorgen beträffande både utbyggnaden och kvaliteten. Inom skolans område finns också mycket att göra, främst för att alla elever verkligen skall få de kunskaper och den utveckling som de har rätt till. Jag vill erinra om att en av de första åtgärder som vidtogs på skolområdet var tillsättandet av den arbetsgrupp som skulle studera risken för utslagning av barn från den obligatoriska skolan. Denna grupp tillsattes av statsrådet Göransson. Dessa frågor arbetar vi särskilt med den här våren. Jag vill också erinra om det förhållandet att den svenska skolan faktiskt är den dyraste skolan i världen. Att helt undanta skolan från återhållsamhet i budgetarbetet går inte. Både på skolområdet och på kulturoch fritidsområdena är kommunernas ekonomi mycket viktig. Jag anser att regeringens åtgärder för att förstärka den kommunala ekonomin därför är mycket väsentliga. Bara det som gjordes genom den kommunalekonomiska propositionen, nämligen att återställa skatteunderlaget från fysiska personer till 100 26, innebar en miljard till kommunerna. Regeringens politik att bekämpa inflationen förbättrar också successivt det finansiella läget för kommunerna och möjliggör ökade insatser, bl.a. på barnoch ungdomsområdet. I ett samtal som jag för några dagar sedan hade med kommunalmän i Göteborg pekade dessa på hur de kunnat genomföra en kraftig ökning av biblioteksanslagen, just därför att det blivit lättnader i den kommunala ekonomin. Många av dessa insatser har ett direkt samband med samhällsekonomin i stort, och det kan aldrig ett regeringsparti komma ifrån, även om vpk:s budgetpåse sällan tycks sina. Visst är det beklagligt att så mycken möda i dessa tider måste ägnas åt att jaga statliga och kommunala utgifter som inte oundgängligen krävs för att upprätthålla verksamheten. Det är självfalllet inte med lätt hjärta som en socialdemokratisk regering lägger fram förslag om utgiftsnedskärningar, t.ex. på skolans område. Vi vet att det innebär en ökad press på elever och personal. Men vi kommer inte undan den mycket strama budgetbehandlingen. Att få samhällsekonomin i balans är nämligen, som vi ser det, en förutsättning för att vi på sikt skall kunna värna välfärdssamhället och garantera insatser för barn och ungdom. Dessutom innebär det att den uppväxande generationen inte dras på dessa alltför stora skuldbördor när de kommer upp i vuxen ålder.

Herr talman! Jag tänkte först ta upp Ing-Marie Hanssons anförande och svara på någon fråga som hon ställde till mig. Hon tyckte att min interpellation var centralistisk, därför att den tar upp inte bara områden där regeringen är direkt ansvarig, utan även områden som kommunerna har ansvaret för. Jag hade förstått hennes karakteristik bättre om jag bara hade diskuterat regeringens fögderi. Då hade man väl kunnat säga att det var ett centralistiskt tänkande. Men som utbildningsministern starkt betonade i sitt senaste anförande är kommunernas ekonomi utomordentligt viktig för de åtgärder som kan vidtas på skolområdet och på kulturområdet och som riktas till barn och ungdomar. Jag tyckte därför att det var nödvändigt att diskutera både det som regering och riksdag direkt har ansvaret för och det allmänna läget i samhället, där ju kommunerna spelar en väldigt stor roll. När det gäller de nuvarande reglerna för beskattning av juridiska personer, där Ing-Marie Hansson ställde en fråga till mig, är det väl i alla fall så att dessa skapar problem för en rad kommuner som anser sig berövade viktiga delar av sina skattemedel. Det tvingar dem till nedskärningar och besparingar som slår hårt kanske just på detta område. Jag tror alltså att det här finns ett direkt samband, och jag vill än en gång erinra om vad utbildningsministern sagt om att kommunernas ekonomi är betydelsefull i detta avseende. Detta med anledning av de frågor som ställdes! Ing-Marie Hansson hävdade i övrigt att barn och ungdomar inte drabbats hårdare än andra grupper av de nedskärningar som skett på kulturoch utbildningsområdet. Det är naturligtvis svårt att göra en värdering av det. Men min grundläggande värdering är den att det finns grupper i samhället som inte drabbats alls av några nedskärningar.

Barn och ungdomar har en speciellt svår situation, det tror jag vi är överens om. Görs det då nedskärningar på skolans område, det kulturella området och andra områden, slår det naturligtvis hårdare mot de redan eftersatta grupperna än mot andra. Dessutom innebär utvecklingen på massmedieområdet att barn och ungdomar mer och mer utsätts för just den kommersiella påverkan som också Ing-Marie Hansson berörde. Nu lyckades ju riksdagen slå tillbaka attentatet mot utbildningsradion, men här rörde det sig ju bara om en liten del av den process som pågår och som skapar utomordentligt svåra problem, vilka vi inte ännu — det måste vi väl alla erkänna — har kunnat bemästra. Jag vill också understryka Ing-Marie Hanssons uttalande att det i det fortsatta arbetet är viktigt att prioritera ungdomen, dock utan att eftersätta vad som måste göras för barnen. De stora ungdomsgrupperna i vårt land är i utomordentligt hög grad utsatta för kommersialiseringen av kultur och ideologi. Under de senaste åren har vi fått en mängd material som åskådliggör detta. Vi måste hjälpa ungdomarna att försvara sig. Annars uppfylls inte de plikter som måste åvila riksdag och regering. Jag tror också att det, som påpekades, är riktigt att klyftan mellan kommunerna har ökat under de senaste åren. Det är nog någonting som man tyvärr måste erkänna. Segregationen på skolområdet visar tendenser att inte bara befästas utan kanske också att försvåras. Här har det ju gjorts undersökningar av olika slag, vilka visar att reformerna inom skolsystemet inte har medfört någon avgörande förändring. Med anledning av vad Lena Hjelm-Wallén senast yttrade vill jag säga att vi är överens om den allmänna målsättningen — det vet hon sedan tidigare — att barnomsorgen måste utbyggas och dess kvalitet förbättras. Jag hoppas att vi också är överens när det gäller nödvändiga kulturinsatser för barn och ungdomar. Men vi får inte ett ögonblick inbilla oss — och med detta skall jag sluta, herr talman, eftersom min tid är slut — att de här problemen skulle vara lösta bara vi lyckas få ekonomin i balans, som det heter, dvs. lyckas komma in i en kapitalistisk högkonjunktur. Problemen kommer att finnas kvar, och de kant.o.m. komma att förvärras. Därför får vi inte slå oss till ro, när vi ser att exportsiffrorna blir bättre.

Herr talman! Jag fick alltså besked om att den direkta kopplingen mellan beskattningen av juridiska personer och satsningen på barn och ungdom är litet konstruerad. Naturligtvis finns det ett samband med kommunernas ekonomi. När jag sade att det finns en centralistisk inställning syftade jag på att C.-H. Hermansson i sin interpellation inte skrev ett ord om kommunernas politiska prioriteringar. Det görs naturligtvis värderingar också när man väljer att satsa på olika sektorer lokalt och regionalt. Jag vill något komplettera vad jag sade tidigare. Det står i C.-H. Hermanssons interpellation att biblioteksfilialer läggs ned och att minskningen av anslag till bokinköp också går ut över barnoch ungdomsböcker. När det gäller biblioteken kan vi konstatera att bokanslagen har minskat något, men inte generellt. Att det skulle ha drabbat barnböckerna är något som vi är osäkra på. Det är inte säkert att det är så. På många håll har man undantagit just barnoch ungdomsböckerna och prioriterat dem. I fråga om filialerna skulle jag vilja peka på ett följdresonemang i anslutning till vad C.-H. Hermansson var inne på förut. Det pågår i många kommuner ett omfördelningstänkande, där man försöker aktualisera en målsättningsdiskussion med hänsyn till de resurser som finns. Man kan ha en filial som är ganska folktom på måndagen. Då har man ibland valt att stänga filialen och låta bibliotekarierna gå ut till skolorna och förskolorna under den tiden för att prata om böcker, för att stimulera barn och personal. Det är, menar jag, ingen resursnedskärning. Därför måste vi se på hur man använder de resurser man har. Vi kan inte framställa det så schabloniserat som C.-H. Hermansson faktiskt har gjort. Beträffande teaterdelen kan vi notera att det var en nedgång 1981/82 i fråga om både föreställningar och besök. Det finns en skillnad: Riksteatern har uppfyllt sin målsättning att nå ut till barn och ungdom på ett mycket förtjänstfullt sätt, medan bilden är betydligt mer splittrad i fråga om regionaloch centralteatrarna. Jag skulle också när det gäller teatern vilja väcka litet diskussion om detta att man har minskat de stora produktionerna, riktade mot barnoch familjeföreställningar. I dag består en stor andel av barnteatern av uppsökande verksamhet med små produktioner — och kanske ofta med dålig kvalitet. Det är viktigt att man hittar metoder att stimulera alla barn att möta kulturen och även kulturinstitutionerna. Jag tror att man kan göra förändringar i t.ex. arrangörsledet, minska byråkratin för dem som vill engagera kulturarbetare, och på det viset kanske också öka effekten av de anslag som finns. Museiverksamheten är ett område där barnverksamheten är ganska ny. Där har man inte lyckats tränga igenom och etablera barnverksamhet, som man har gjort inom t.ex. biblioteksvärlden. Därför är det viktigt och positivt att C.-H. Hermansson tar upp en diskussion om just barnkulturfrågorna. Men de viktigaste frågorna framöver när det gäller barnkulturen kommer nog att bli mediefrågorna och förändringen inom medieområdet. Jag vill gärna rikta en vädjan till Lena Hjelm-Wallén — att man i barndelegationen uppmärksammar de speciella problem som den förändrade mediesituationen kommer att medföra och att man också från regeringens sida försöker stimulera insatser för en förbättrad samverkan mellan kommuner, landsting och stat när det gäller en målinriktad verksamhet för barnkulturen.
Herr talman! Jag uppskattar C.-H. Hermanssons ton i den här debatten — till skillnad från de påståenden som gjordes i interpellationen och som jag tyckte var mycket överdrivna. Som jag sade redan i inledningen måste vi vara mycket vaksamma i en situation med stark återhållsamhet med alla statliga och även kommunala utgifter, så att svaga grupper inte drabbas. Barn och ungdomar är ofta utsatta grupper. Men det är helt självklart att även i en samhällsekonomi som blir bättre måste man bevaka barns och ungdomars situation. Det kommer också då att finnas många problem. Jag kan tänka mig att inte minst vad Ing-Marie Hansson tog upp om utsattheten för barn i vad gäller media och hela det kommersiella trycket på barn och ungdomar är ett sådant område som i en expanderande ekonomi kan få ännu mera utrymme. Då är det än viktigare att föra en debatt om detta och försöka hitta lösningar. Analysen av situationen är viktig, och den här vaksamheten måste finnas med hela tiden. Som jag sade var det ett av skälen till att regeringen tillsatte barnoch ungdomsdelegationen. Det är ett uttryck för att vi vill sätta barn och ungdomar i centrum för vårt arbete. Vad vi nu talar om är vilka åtgärder olika politiska församlingar kan vidta. Här finns också en annan aspekt. Man har vid olika undersökningar frågat barn vad det är de allra helst vill ha av olika ting. Det har visat sig att de ratar även de mest eftertraktade leksaker till förmån för mer gemenskap, kontakt med sina föräldrar och kontakt med vuxna människor som har andra relationer till dem. Barnens budskap skall vi ta till oss, naturligtvis som politiska beslutsfattare men ännu mer som vuxna människor med relationer till barn. Här kan vi alla ge mera till barnen i form av gemenskap och kontakt. Man kan naturligtvis göra det olika mycket beroende på de vuxnas olika förhållanden — arbetstider och sociala förhållanden. Generellt sett tror jag att vi alla kan ägna mer tid åt gemenskapen med barn och ungdomar, så att dessa får en större delaktighet i de vuxnas värld. Därmed får vi själva också mycket mera glädje tillsammans med våra barn.
Herr talman! Jag vill uttrycka förhoppningen att den här debatten skall fortsätta och bli ännu mera livlig och konkret. Jag tror att det finns förutsättningar för det när riksdagen skall granska de olika motionsförslag som just nu utarbetas av 349 flitiga riksdagsledamöter. Jag undantar inte herr talmannen, som också kan ha synpunkter på dessa frågor. Jag kan nämna att vpk kommer att i en partimotion just ta upp de mediafrågor som enligt både Ing-Marie Hansson och utbildningsministern är synnerligen viktiga och lägga fram förslag till hur de måste lösas. Jag vill bara till slut säga att det här inte enbart är en uppgift som så att säga åvilar riksdag och regering som statsmakter. Jag tror att vi som har deltagit i debatten i dag är medvetna om att det är en tvingande nödvändighet för arbetarrörelsen att sätta kulturkampen och kulturfrågorna i centrum. Om arbetarrörelsen inte gör det, kommer den aldrig att kunna uppnå sina historiska mål och kommer att bli slagen av sina motståndare.

Fru talman! Jörgen Ullenhag har, med hänvisning till att ett persontåg blev stående på Årstabron i Stockholm under tre timmar, frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra beredskapen vid eventuellt liknande händelser i framtiden. Fredagen den 30 december var en besvärlig dag för både flyg-, landsvägsoch järnvägstrafik till följd av mycket svåra väderleksförhållanden. För SJ:s del uppkom de värsta problemen genom att en kontaktledning revs ner på Årstabron vid södra inpassagen till Stockholm mitt under rusningstrafiken. Efter tre timmar kunde dock trafiken komma i gång igen. Under den här perioden klarades trafiken i stort sett enligt de beredskapsplaner som finns. Över 10000 resande i 17 fjärrtåg och 22 pendeltåg överfördes således till andra trafikmedel. För ett tåg uppstod speciella problem, nämligen det norrgående persontåg som stoppades precis före Årstabron. Evakueringen av passagerarna på detta tåg kunde på grund av säkerhetsproblem påbörjas först efter en timme och tjugo minuter. Att evakueringen tog ganska lång tid måste ses mot bakgrund av väderleksförhållandena, den extrema trafiksituationen i övrigt och säkerheten för passagerarna. Enligt vad jag inhämtat håller SJ nu på att utvärdera vilka åtgärder som behöver vidtas för framtiden för att dels undvika händelser av det här slaget, dels förbättra servicen åt passagerarna. Modernisering är också redan på gång när det gäller kontaktledningar och kommunikationsutrustning. Jag följer detta arbete med intresse.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den 30 december förra året drabbades Svealand som bekant av ett mäktigt oväder. Tågtrafiken fick, som kommunikationsministern nu vidimerade, stora problem beroende på att ett träd blåste ned över spåren på Årstabron vid 6-tiden på kvällen. Fjärrtågen kunde inte avgå söderut från Stockholm på flera timmar, och pendeltågstrafiken fick också stora problem. Ett tåg från Göteborg till Stockholm blev alltså enligt tidningsuppgifter och enligt vad kommunikationsministern i dag säger stående i tre timmar, innan man hade klarat evakueringen av de 300 passagerarna. SJ-personalen hade naturligtvis en mycket svår uppgift i mörkret och ovädret. Personalen lade ned ett omfattande arbete i en svår situation. Ändå måste man säga att det inte var tillfredsställande. Att ett tåg blir stående i flera timmar mitt inne i Stockholm utan att synbarligen någonting händer med tåget är naturligtvis inte bra. Den reflexion som inställer sig är: Det måste gå att avsevärt förbättra beredskapen. Det bör ju rimligen finnas något icke eldrivet lok, som kan gå ut och dra in ett havererat tåg till centralstationen i Stockholm. Det bör också vara möjligt att fälla de träd som står så illa placerade att de vid oväder riskerar att falla över elledningar. Vi vet ju att stormar brukar uppstå i vårt land, och vi vet också av erfarenhet att stormar kan fälla träd. Nu säger kommunikationsministern att SJ utvärderar vad som har hänt för att i framtiden undvika händelser av det här slaget. Bättre service och modernisering av kontaktledningar och kommunikationsutrustningar ställs också i utsikt. Jag vill gärna säga att det är ett bra svar. Jag vill ändå ställa ett par följdfrågor: Är det inte möjligt att i en sådan situation använda ett diesellok för att bogsera in ett tåg, och varför skedde inte det i just detta speciella fall? Jag tror att många är intresserade av ett svar på den frågan. Jag vill också fråga kommunikationsministern om hur man arbetar när det gäller trädfällning. Pågår det kontinuerligt en översyn av principerna för detta? Dessa båda frågor skulle jag också gärna vilja ha ett svar på.

Fru talman! Som svar på frågan varför man inte kunde bogsera in tåget till Stockholms Central med hjälp av ett diesellok, kan jag säga att båda spåren vid Årstabron var helt blockerade av den nedfallna kontaktledningen. Detta var enligt SJ ett av skälen till att man inte kunde bogsera in tåget till Stockholms Central med hjälp av ett diesellok. Jag tror att man från SJ:s sida är medveten om att man inte klarade detta på det sätt som man själv hade önskat. Detta har lett till att man nu undersöker vilka beredskapsåtgärder som kan vidtas för att förhindra att något liknande inträffar. När det gäller att fälla träd har jag ingen som helst aning om — för att använda ett känt uttryck — huruvida man från SJ:s sida har några speciella planer beträffande just avverkningsförfarandet. Det är klart att man kan avverka alla träd som befinner sig på ett sådant avstånd att de riskerar att falla ner på kontaktledningar eller på annat sätt hindra tågtrafiken. Rent praktiskt har jag emellertid den erfarenheten, som jag kan delge Jörgen Ullenhag, att om man börjar avverka på så sätt, skapar man en ännu större risk för att andra träd faller. Det är alltså inte alltid den rätta lösningen. Att man bör hålla fritt runt kontaktledningar och runt annat som kan påverka säkerheten kan jag gott och väl hålla med om, men hur planen ser ut hos SJ känner jag inte till.
Fru talman! Jag noterar att kommunikationsministern har en öppen attityd och medger att det behövs förbättringar i beredskapsläget. Kommunikationsministern säger att det inte var riktigt bra det som hände och att man är medveten om detta på SJ och efter en utvärdering kommer att genomföra förbättringar. Med detta följdsvar låter jag mig nöja.

Fru talman! Wiggo Komstedt säger i sin interpellation att år 1980 presenterade Malmö kommun tillsammans med ett konsortium bestående av bl.a. BPA och Skånska Cementgjuteriet ett förslag till en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Konsortiet föreslog att projektet skulle finansieras genom utländsk upplåning. Lånen skulle enligt förslaget betalas tillbaka genom avgifter. Bl.a. mot denna bakgrund har Wiggo Komstedt frågat mig om jag är positivt inställd till den av konsortiet föreslagna finansieringen av projektet. Wiggo Komstedt har vidare frågat mig om jag avser föreslå byggandet av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn under mandatperioden. Redan hösten 1982 efter mitt tillträde uppdrog jag åt en sakkunnig att se över beslutsunderlaget när det gäller fasta förbindelser i Öresund. Jag har sedan dess haft fortlöpande kontakter i frågan med min danske kollega. Arbetet med att aktualisera prognoser och beräkningar i Öresundsdelegationens betänkande från 1978 har nyligen redovisats i rapporten Öresundsförbindelser — översyn 1983 . Arbetet med aktualiseringen har även innefattat kontakter med berörda skånska kommuner och organisationer. Översynen visar med dagens trafikunderlag och trafikprognoser ett sämre samhällsekonomiskt resultat än vad Öresundsdelegationen redovisade för de olika alternativen till fasta förbindelser. De företagsekonomiska kalkylerna ger dock positiva utfall för flertalet alternativ. De två mest intressanta lösningarna från både samhällsoch företagsekonomiska synpunkter är en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör eller en kombinerad vägoch järnvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn. Trafikutskottet betonade förra hösten vid riksdagsbehandlingen av motioner om Öresundsförbindelserna att det är särskilt angeläget att lösa frågan om tågförbindelserna med Danmark och kontinenten. Denna fråga borde enligt utskottet behandlas med förtur: Frågan har utretts av SJ. Från dansk sida väntas nu i januari ett förslag till lösning. Med hänsyn till utfallet av de samhällsekonomiska bedömningarna är den aktualiserade rapporten om Öresundsförbindelserna otillräcklig som beslutsunderlag. Detta påpekas också i rapporten. Jag har därför beslutat att den skall kompletteras med en särskild studie av vissa både regionala och nationella näringslivsoch sysselsättningseffekter som har samband med tillkomsten av fasta förbindelser. Detta skall ske skyndsamt. Jag förutsätter också att SJ nu tillsammans med övriga berörda parter skyndsamt fullföljer strävandena att nå enighet om ett lämpligt handlingsalternativ för den framtida färjetrafiken på Danmark och kontinenten både på kort och på lång sikt. Detta är angeläget med hänsyn till den nuvarande trafiksituationen, men också för att en slutlig jämförande värdering av järnvägstunneln mellan Helsingborg och Helsingör skall kunna göras. När detta material finns framme kommer den svenska regeringen att ta ställning till de aktuella frågorna, innan överläggningar kommer att ske med den danska regeringen. Jag är i och för sig beredd att pröva alternativa finansieringsformer. Detta är dock inte någon relevant fråga så länge danskarna inte bestämt om de vill vara med om att en fast förbindelse byggs. De har beslutat att avvakta med beslut om en broförbindelse till 1985, då de har tagit ställning till frågan om en bro över Stora Bält. Dessförinnan vill de inte diskutera frågan om en bro över Öresund.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för hans inlägg. Mina två frågor löd: 1. Är kommunikationsministern positivt inställd till den av konsortiet föreslagna finansieringen av projektet? 2. Avser kommunikationsministern att föreslå byggandet av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn under mandatperioden? Jag anser inte att jag har fått svar på någon av frågorna. Eftersom jag är en generös natur skall jag sträcka mig så långt som till att säga att jag har fått ett halvt svar på den första frågan. Kommunikationsministerns svar är i stället en redovisning av den i förra veckan presenterade uppdateringen av Öresundsdelegationens arbete från 1978. I sin ovilja att svara skjuter kommunikationsministern rapporten Öresundsförbindelser — Översyn 1983 framför sig. Det är en översyn som mest är ett försök att göra pyttipanna anrättad på Öresundsdelegationens utredning från 1978. Denna uppdatering ger ingenting nytt. I varje fall har inget nytt framkommit som ger svar på de frågor som jag har ställt. Nr 65 Vad utredningsmannen sagt är ganska ointressant. Frågan är vad Måndagen den kommunikationsministern vill. : 23 januari 1984 I rapporten Öresundsförbindelser — Översyn 1983, som kommunikationsministern alltså hänvisar till i sitt svar, sägs att dagens trafikunderlag och — Om en fast förtrafikprognoser visar ett sämre samhällsekonomiskt resultat än vad = pindelse mellan Öresundsdelegationen redovisade 1978. Låt mig då säga att det Målmöoch Köpensamhällsekonomiska resultatet alltid är utomordentligt svårbedömt i ett hamn sådant här projekt. Däremot säger utredningsmannen i ”Öresundsförbindelser — Översyn 1983” att de företagsekonomiska kalkylerna ger ett positivt utfall för flertalet alternativ. Detta är det intressanta i sammanhanget. Här får man någonting som skall betalas genom självfinansiering och således inte medför några utgifter för staten. Det är mot denna bakgrund något förvånande att rapporten ägnar de samhällsekonomiska beräkningarna fyra sidor, medan de företagsekonomiska ägnas en. Man kan här tala om värderingar. Man kan också undra om detta är ett uttryck för objektivitet. Trots denna prioritering i rapporten säger kommunikationsministern i sitt svar att de samhällsekonomiska bedömningarna är otillräckliga som beslutsunderlag. Därför har kommunikationsministern beslutat att han skall komplettera med en särskild studie av både de regionala och de nationella näringslivsoch sysselsättningseffekterna. Jag tycker att det närmast är ett snyggt sätt att hyfsa till arbetslöshetssiffrorna, genom att hålla i gång utredningskansliet ytterligare några år. När det gäller näringslivsfrågorna och näringslivets inställning har näringslivets företrädare redan sagt sitt i frågan. De är klart positiva till fasta förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn — det kan inte heller ha undgått kommunikationsministern. När det gäller de regionala intressena och synpunkterna är det bara för kommunikationsministern att tala med de närmast berörda, nämligen kommunikationsministerns partivänner i Malmö. I Malmö är det så att det socialdemokratiska kommunalrådet Jan Svärd har uttalat, att om inte Sverige och Danmark kan komma överens är Malmö och Köpenhamns kommuner beredda att låna upp privat kapital och bygga bron mellan Malmö och Köpenhamn. I en tidningsartikel från sommaren 1983 läste jag att kommunikationsministern med anledning av detta har sagt att han inte tror det vara juridiskt möjligt med ett sådant förfaringssätt. Därför vill jag fråga: Om kommunikationsminister Boström nu inte kan komma överens med sig själv, är kommunikationsministern då beredd att i stället medverka till att de två kommunerna Malmö och Köpenhamn inte stupar på byråkratin i sina ambitioner att skapa fasta Öresundsförbindelser? I svaret åberopar kommunikationsministern också vad riksdagens trafikutskott skrev förra hösten i sitt betänkande där man behandlade motioner om Öresundsförbindelserna. Trafikutskottet betonade att det är särskilt angeläget att frågan löses i vad gäller tågförbindelserna med 39 Danmark och kontinenten. Det är riktiga iakttagelser och en riktig redovisning. Men det är inget ställningstagande i brofrågan eller till fasta förbindelser över huvud taget, utan man lägger tonvikten på de kortsiktiga lösningarna. Vi konstaterade att det tar många år av byggande innan fasta förbindelser är ett faktum, och under tiden måste det till ett bättre förhållande i vad gäller godstransporter och tågfärjor med Danmark och kontinenten. Det har också i rapporten hänvisats till att danskarna inte är beredda till ett ställningstagande förrän 1985, då de tar ställning till en bro över Stora Bält. Jag är inte övertygad om att detta är ett slutgiltigt besked. Om ett internationellt konsortium utlånar kapital och vill bygga en Öresundsbro och en Stora Bält-bro, som inte kostar danska staten någonting, tror jag att danskarna kan vara ytterst intresserade. De är ju litet bättre affärsmän än vi äriSverige. Den konservativa regeringen i Danmark har också lyckats vända den ekonomiska utvecklingen i en positiv riktning och fått fart på den danska industrin. Vid Nordiska rådets möte i Oslo i slutet av februari förra året väcktes idén att både Öresundsbron och bron över Stora Bält skulle kunna byggas samtidigt. Det aktuella byggkonsortiet har förklarat att detta är fullt möjligt. I intervjun från förra sommaren, som jag tidigare hänvisade till, sade också den danska regeringens kommunikationsminister att vi 1992 skall köra bil eller åka tåg på fasta förbindelser över Öresund. Men då skakade den svenska kollegan Curt Boström på huvudet och sade att vi möjligen får besked av föreståndarinnan på hemmet om att det byggs en bro eller en tunnel. — Tala om optimister och pessimister! Med den inställningen hos kommunikationsministern förstår jag att jag har fått detta svar i dag. Låt mig återvända till uppdateringsrapporten. De nya prognoserna om en minskande godsmängd är framtagna under en ytterst besvärande lågkonjunktur, och denna lågkonjunktur gäller hela Norden. Vi får inte glömma att Öresundsförbindelserna också gäller Finland och Norge, varifrån man ju tar vägen via Sverige och Danmark ut till kontinenten. Men lågkonjunkturen skall väl inte fortsätta i eviga tider, och enligt vad vi nu konstaterar har trenden vänt. Jag trodde att regeringens politik var uppbyggd kring ett expanderande svenskt näringsliv med ökade exportmöjligheter. Det är kring den offensiva exportsatsningen som jag vill se prognoserna för Öresundsförbindelserna och hur de beräknas, inte i en grå pessimism. Visserligen har näringslivet tappat andan efter löntagarfondsbeslutet, men fonderna kommer att avskaffas 1985, så optimismen kommer säkert tillbaka bland näringslivets folk. Häromdagen läckte det ut att ett antal stora industriföretag i Västeuropa, däribland Volvo, skulle vara intresserade av ett ännu större kommunikationsprojekt, i vilket Öresundsförbindelserna ingick. Vi får se vad projektet innehåller när det presenteras — enligt uppgift om några veckor. Varför jag över huvud taget nämner det i debatten i dag är för att påvisa att det hos näringslivet uppenbarligen finns både intresse och kapital för att lösa näringslivets transportproblem i framtiden. Både av svaret och av det pressmeddelande som kommunikationsministern lämnade när rapporten Öresundsförbindelser —- Översyn 1983 presenterades framgår det att man fäster alltför stor tillit till SJ — till vad SJ tycker, vad SJ skall göra och vad SJ vill. Men SJ har inte ett sådant grundmurat förtroende bland svenska folket att man jublar när man hör vilken tilltro kommunikationsministern sätter till SJ. Dessutom är SJ i allra högsta grad part i målet. När man talar om nytänkande, framsynthet och offensiv satsning tänker man inte i första hand på SJ. Som jag sade tidigare skjuter kommunikationsministern danskarnas ställningstagande framför sig för att undvika att svara. Men låt oss lämna danskarna därhän och koncentrera oss på frågan om vad vi i Sverige skall göra! Jag vill då upprepa mina frågor: Är kommunikationsministern positivt inställd till den av konsortiet föreslagna finansieringen av projektet? Avser kommunikationsministern att föreslå byggandet av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn under mandatperioden? Kommer vi att få ett besked beträffande den socialdemokratiska inställningen till en broförbindelse före 1985?